Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Redan från början vill jag säga att jag finner svaret delvis häpnadsväckande. I samband med att regeringen föreslog och riksdagen sedan beslutade att Stålverk 80 skulle byggas framställde vi från moderata samlingspartiet tre krav. Först och främst ansåg vi att man borde på tidigt stadium sätta in åtgärder för att förhindra den utarmning av Norrbottens inland, framför allt Tornedalen, som suget till Luleå annars skulle komma att innebära. Socialdemokraterna, som inte gärna ville se några som helst avigsidor med Stålverk 80, förkastade detta förslag. Först i dagarna har industriministern gett departementsrådet Sundberg ett specialuppdrag att ägna uppmärksamhet åt denna fråga. Några skriftliga direktiv tycks herr Sundberg inte ha fått, och det är svårt att veta om man verkligen inom industridepartementet tar tillräckligt allvarligt på dessa svårigheter. Jag vill fästa uppmärksamheten på att om man utöver Stålverk 80 byggde ett stort valsverk skulle suget från inlandet ytterligare ökas. Vår andra anmärkning gällde öppenheten eller rättare bristen på öppenhet i debatten och i regeringens redovisning av projektet. Utredningsmaterialet hemligstämplades i stor utsträckning. JO hade f. ö. vissa synpunkter på formerna för denna hemligstämpling. Men viktigare än det formella är naturligtvis att hemligstämplandet starkt försvårade för oppositionen att få den inblick som hade behövts för att bedöma realismen i planerna på Stålverk 80. Herr Regnéll från vår sida underströk detta i debatten om Stålverk 80 i maj förra året. Denna brist på öppenhet lägger ett extra stort ansvar på regeringen. Att öppenheten varit bristfällig visar sig även av interpellationssvaret. Det framgår nu att man redan från hösten 1973 befunnit sig i diskussioner om möjligheterna att bygga ut Stålverk 80 till att omfatta också ett stort valsverk. Inte ett ord sades om detta i propositionen. Inte ett ord yttrades om detta i debatten den 28 maj av regeringens talesmän. Inte ett ord har sagts från NJA-håll om att man hade sådana planer. Bristen på öppenhet har också tagit sig ett annat uttryck. Industriministern visade förra året en, som jag tycker, ganska farlig irritation mot alla som vågade annat än lovprisa idén att bygga Stålverk 80. Industriförbundet bad tre fristående ekonomer att göra en grundlig utredning om detta projekt. När utredningen lades fram och visade på en del frågetecken visste de socialdemokratiska debattörerna inte till sig av ilska. Industriministern själv gick så långt att han hotade att fortsättningsvis inte ha med Industriförbundet att göra. När herr Romanus från folkpartiet och jag ställde frågor i riksdagen hur industriministern kunde komma på tanken att på det viset försöka utöva förtryck i en fri debatt, vägrade han att svara på våra frågor. Som alla vet är det mycket ovanligt att man vägrar att svara på en enkel fråga i riksdagen. Förra våren skapade industriministern och andra socialdemokrater en synnerligen otrevlig atmosfär i debatten om Stålverk 80. Ytterligare ett tecken på detta är den ganska dåliga behandling som chefen för Statsföretag utsattes för, när han vågade offentligen uttrycka vissa negativa synpunkter på stålverksplanerna. Vårt samhällssystem bygger på en fri debatt. Industriministern har därför påtagit sig ett ovanligt ansvar genom att visa sådan ovilja och brist på öppenhet. Att olusten inför regeringens försök att fördöma dem som uttryckte farhågor inför planerna på Stålverk 80 eller som ville diskutera de planerna finns även inom socialdemokratin framgår av en stor artikel av chefredaktören för Arbetet, Frans Nilsson, den 4 december i fjol under rubriken Räta ut frågetecknen kring Stålverk 80. Dessa frågetecken tycker jag inte rätas ut, utan de kroknar ytterligare när man nu hör att planer på en utvidgning av Stålverk 80 fanns redan då beslutet fattades men aldrig redovisades i debatten. Att dessa planer över huvud taget har kommit till offentlighetens kännedom i Sverige beror på att Arbetets korrespondent i Bonn hörde talas om dem i Tyskland. Det tredje krav som vi ställde i samband med att beslut fattades om Stålverk 80 — och vi deltog i det beslutet; vi ansåg att såvitt man kunde bedöma, svårt som det var med tanke på hemligstämplingen och annat, borde projektet kunna realiseras — var att Stålverk 80 skulle byggas i samarbete med andra svenska stålföretag. På detta sätt skulle man kunna minska riskerna med utbyggnaden. Vi ansåg nämligen att svårigheterna var större än regeringen tycktes medveten om. Ett samarbete med annan sakkunskap än den som fanns inom NJA hade varit en utmärkt metod att minska dessa risker. Finansieringen hade också på detta sätt kunnat underlättas. Men socialdemokraterna ville inte alls höra talas om något sådant. De sade att det var helt omöjligt att blanda in andra intressenter i Stålverk 80. I sitt inlägg i debatten den 28 maj förra året avslutade näringsutskottets socialdemokratiske orförande herr Svanberg en mot moderaterna riktad ironisk tirad på följande sätt: ”Att bilda ett särskilt bolag tycker jag skulle vara tokigt också från en annan synpunkt. Då avskärmar man sig från de erfarenheter och den kunnighet som NJA har på platsen. Är det inte vettigare att göra vad man kan för att befria den nuvarande chefen för NJA från rutingöromål —- det är styrelsens och Statsföretags sak att ordna det. Han är en helt nödvändig person i denna uppbyggnad —- utan honom skulle jag ha svårt att tänka mig det här beslutet.” Industriministern avfärdade vårt förslag i mycket korta ordalag. Han sade att någon ytterligare sakkunskap och erfarenhet inte behövdes utöver den som fanns inom NJA.

Att samarbeta med Krupp är tydligen roligare än att samarbeta med svenska stålföretag. En lekman häpnar ibland när han läser om alla planer i NJA. Man skall samarbeta med Krupp, man skall ha en omfattande försäljning av ämnen till Japan, man funderar på att bygga en stor omlastningshamn på västkusten, man tänker sig möjligheten att köpa järnmalm från Sovjet och man önskar sig en alldeles egen kolgruva i USA. En lekman undrar om här inte finns en risk att man gapar över för mycket och att man glömmer nuet inför en hägrande framtid. Jag säger inte det här i någon illvilja mot NJA. För att undvika medvetna eller omedvetna missförstånd hos industriministern vill jag understryka att jag önskar att detta företag skall gå bra och att det är därför jag blir orolig när jag läser om allt detta. Jag är också orolig inför det projekt som aktualiserats i min interpellation, nämligen att man skall bygga ett nytt stort valsverk i samarbete med Krupp. Frågan huruvida det projektet är realistiskt fordrar ett svar, alldeles bortsett från den kritik man kan rikta mot den brist på öppenhet som industriministern visade förra året. Frågan fordrar också ett svar alldeles bortsett från de irrande manövrer ni gör när det gäller er uppfattning huruvida man skall samarbeta med andra företag eller inte. Jag har för min del inte underlag för att avgöra huruvida det är klokt att bygga ut ett sådant här valsverk eller inte. Men när jag ser detta i sammanhang med vad som händer i Luleå och i NJA blir jag en smula skeptisk mot klokskapen i det. Jag har redan nämnt de ökade riskerna för Norrbottens inland av ytterligare investeringar i Luleå. Luleå är Sveriges snabbast expanderande område. Oron där uppe, herr industriminister, är påtaglig, så fort man kommer utanför Luleå. Och jag undrar om det inte börjar sprida sig en viss oro även i Luleå inför de oerhört stora omvälvningar det här är fråga om. Det är möjligt att det med ytterligare utbyggnader skulle bli besvärligt även för dem som bor i Luleå. Läget där uppe är redan så pass ansträngt att socialdemokraterna i den kommunala beslutsordningen frångår sedvanliga kommunaldemokratiska principer. Jag undrar alltså — dock utan att ha tillräckliga kunskaper om detta — om inte det bästa även för Luleå vore att försöka smälta verkningarna av de redan fattade besluten om utbyggnad. Men även om man bortser från sådana mer samhällsekonomiska frågor och begrundar vad detta valsverk kan komma att innebära, reser sig frågor. Förra året var ett synnerligen glänsande stålår då alla världens stålföretag visade rekordvinster. Dock inte NJA! Jag kritiserar inte NJA för att företaget gör förluster — det är inte min poäng just nu. Men det är ändå att notera att förlusterna förra året var 30 miljoner kronor. Med den nuvarande vikande stålkonjunkturen är det inte uteslutet att förlusterna blir betydligt större under innevarande år. Jag är som sagt inte ute efter att kritisera detta, utan jag gör konstaterandet bara för att påpeka att verksledningen rimligen måste ha större administrativa uppgifter på hand än man räknade med när man tog för givet att NJA skulle vara vinstgivande under de här åren. Man måste ha fått större problem på halsen. Dessutom innebär dessa förluster att möjligheterna att självfinansiera en del av investeringarna i Stålverk 80 — något som ju ingår i finansieringsplanen - kommer att kraftigt inskränkas. Och inte bara det — här kan det bli nödvändigt att stora finansiella resurser från Statsföretag eller t.o.m. från staten, dvs. skattebetalarna, sätts in för att klara dessa förluster. Sedan undrar jag om det bara är det ”gamla” NJA som fått större svårigheter än man räknat med och om inte också själva Stålverk 80 är utsatt för problem av en annan omfattning än industriministern hade tänkt sig förra året. Jag tror tyvärr att socialdemokraterna underskattat de rent administrativa svårigheterna att förverkliga så stora satsningar som Stålverk 80 innebär — svårigheter som föranledde oss att kräva samarbete med andra företag, svenska företag. Det förefaller nu också som om det fanns vissa spänningar rent organisatoriskt i själva företaget. Mot den bakgrunden blir jag förvånad när jag hör att goda krafter i NJA är sysselsatta med att fundera på eventuellt ytterligare en stor investering i ett valsverk i stället för att manövrera de gamla investeringarna i NJA och förverkliga de beslutade utbyggnaderna. Det är antagligen dessutom så, att Stålverk 80 kommer att bli betydligt dyrare än industriministern angav förra året. Jag vågar mig på den gissningen att Stålverk 80 inte kommer att kosta 4,6 miljarder kronor, som regeringen sade i maj förra året, utan snarare 7 miljarder kronor. Det skulle vara utomordentligt intressant att höra industriministerns uppfattning på den punkten. Om det blir dyrare, och det är svårt med självfinansiering, behövs kanske också en ny finansieringsplan. Jag undrar om industriministern möjligen har intresse av att räta ut frågetecknen även på den här punkten. Svar på dessa frågor behövs onekligen för att kunna bedöma det rimliga i att man över huvud taget funderar på ytterligare stora investeringar. Herr talman! Stålverk 80 är en omfattande och betydelsefull satsning. Det är viktigt att den kan fullföljas planenligt och med god ekonomi. De nya projekt man nu hör talas om gör dock på mig ett oroande intryck.

Herr talman! Det är ganska intressant att fundera över den taktiska uppläggningen från herr Burenstam Linders sida.

Det är alltså utgångspunkterna för herr Burenstam Linders fråga, och jag svarar att han har fel på varenda en av dessa tre väsentliga punkter. Jag ger därefter besked om vad som förekommit, men herr Burenstam Linder talar inte om detta. Han har framställt en fråga med utgångspunkt i felaktiga uppgifter, och på den har han fått förklarande svar. Men då talar han om någonting annat. Han går in i en vidlyftig diskussion om Stålverk 80, om NJA och dess framtidsplaner. Jag är beredd att under våren ställa upp i en diskussion om hela problematiken kring NJA, men jag tycker att vi i kväll skall bespara kammaren den diskussionen därför att jag dels har planerat en resa — jag ber om ursäkt för det, herr talman, men jag skall i morgon hålla ett föredrag i södra Sverige —, dels skulle vilja lämna en utförlig redovisning kring dessa frågor, som även jag ser som väsentliga. När det är väsentliga och viktiga frågor herr Burenstam Linder ställer skall han få svar på dem. Men att på detta sätt gå undan de frågor han ställt sedan han fått svar på dem och det visat sig att hans frågor har felaktig grund och gå in på en rad helt andra frågor är en politisk taktik som möjligen kan spåras ute i buskagitationen, men som sannerligen inte är värdig att föras i parlamentet. Då han inte till diskussion tar upp de väsentliga frågor han utgått från men som jag alltså nu konstaterat vara felaktiga får herr Burenstam Linder finna sig i att jag betecknar hans inlägg i åtskilliga avseenden som nonsens. Jag begär inte att han skall be om ursäkt för det, så långt sträcker jag mig inte i mina förhoppningar beträffande herr Burenstam Linder. Men jag hade hoppats att han skulle kunnat säga: All right, det jag erfarit var således fel; det trodde jag åtminstone att herr Burenstam Linder skulle ha haft kurage nog att säga. Herr Burenstam Linder säger, på lika felaktiga grunder, att jag skulle visat irritation beträffande debatten om Stålverk 80 och hotat Industriförbundet med att över huvud taget inte vilja ha något samarbete. Det var på sådana lösa uttalanden — vilka herr Burenstam Linder förmodligen läst i någon tidning — som han byggde en interpellation i fjol. Jag tyckte i och för sig att den var graverande i förhållande till herr Burenstam Linder och tänkte att jag skulle bespara honom bekymret att visa hur fel han hade. Därför lämnade jag frågan obesvarad. Jag har gott samarbete med Industriförbundet. Vad jag sade vid en konferens i Ronneby i anslutning till de här problemen var att då det gäller frågor om järnoch stålindustrins utveckling, liksom skogsindustrins, vänder vi oss till branschorganisationerna. Men då det gäller mer övergripande näringspolitiska och andra frågor kommer vi att fortsätta vårt samarbete med Industriförbundet, vilket sker. De missförstånd som råkade uppkomma i det här sammanhanget har vi klarat ut med Industriförbundet för länge sedan. Men för herr Burenstam Linder passar det att ta upp problemen i det här sammanhanget därför att han inte kan diskutera dem i sak. Sedan gäller det frågan om kontakterna med andra företag. I mitt svar har jag redovisat att vi från regeringens sida skrev ett brev till NJA:s ledning och sade att det är angeläget att söka kontakt med de presumtiva kunderna i Sverige och i utlandet, vilket skedde. Det var vid ett sådant tillfälle som Kruppledningen tog upp den här funderingen: Vi inom Krupp vill gärna köpa stålämnen, men vi skall bygga ett nytt valsverk i Tyskland. Kanske det vore rimligt att fundera över om valsverket i Rheinhausen borde byggas i anslutning till Stålverk 80, så att man i stället för stålämnen skulle transportera färdiga balkar. Det var tanken som fördes fram från Krupp till NJA-ledningen. När regeringen tillfrågades hur man såg på detta sade ingen någonting om att en sådan lösning var angelägen från svensk sida, men man sade man skulle kunna undersöka förutsättningarna. Vilka fördelar får man t.ex. om man kan pressa transportkostnaderna? Sedan har detta utredningsarbete pågått, och jag har nu i mitt svar sagt till herr Burenstam Linder att vid slutet av år 1975 räknar man med att kunna ta ställning till om det finns kommersiella och tekniska förutsättningar för fortsatt projektering. Skulle inte herr Burenstam Linder kunna lugna sig tills vi lägger fram detta material, som vi kommer att nogsamt pröva? Då säger herr Burenstam Linder att det passar inte regeringen och NJA-ledningen att ha kontakt och samarbete med svenska företag —- det är roligare att ha en kontakt med Krupp. Vi har haft åtskilliga kontakter med svenska företag. Självfallet har NJA-ledningen haft en rad kontakter med de svenska företagen om avsättningen av stålämnen. NJA-ledningen har haft ingående diskussioner — och utredningar har pågått — med exempelvis SKF-koncernen om att förse en eventuell SKF-anläggning i Luleå med stål från Stålverk 80. Det är sådana diskussioner som man måste föra för att se om det är realiserbart, om det är en framkomlig väg som passar både NJA och SKF. Innan de utredningarna är färdiga och innan man kommer så långt att man säger att detta skulle vi vilja göra — jag vet inte vad man står i denna utredning just nu — har vi väl ingen anledning att föra fram det. Om det visar sig vara kommersiellt och tekniskt svårhanterligt, så har man gjort en utredning på affärsmässiga grunder. Går det inte att genomföra så läggs det åt sidan — det blir ingenting av det. Blir det någonting, skall det självfallet läggas fram offentligt och man skall ta de konsekvenser kostnadsmässigt osv. som följer. Vi är och har varit öppna för diskussioner med varje svenskt företag som visat intresse för samverkan med NJA i detta sammanhang. En del kontakter tror jag leder till resultat. Andra företag kan komma att gå sina egna vägar, och vi kommer också att ge dem stöd i den mån vi har förutsättningar för det. Vi ser det som utomordentligt viktigt att få en samverkan till stånd inom järnoch stålindustrin. Därför har vi i samförstånd med järnoch stålindustrin tillskapat ett speciellt branschråd för detta område, i vilket företagen, de anställda och samhället är representerade och diskuterar de gemensamma problemen i denna utomordentligt viktiga bransch. Herr talman! Detta är de besked som jag har velat lägga till mitt interpellationssvar. I övrigt lovar jag, herr talman, att i fråga om NJA och Stålverk 80 under våren återkomma med en mera fullständig redovisning och då även ta den debatt omkring denna fråga som jag självfallet hälsar med den största tillfredsställelse.

Herr talman! Att bli upphetsad är knappast någon ersättning för argument. De oerhörda brösttoner som industriministern plötsligt tog till inför min fråga finner jag mycket märkvärdiga. Bara att antyda att jag borde be om ursäkt är rent groteskt. Det tänker jag inte heller göra. Beslutsordningen var ett led i min fråga, men det var alls inte hela frågan. Industriministern ville på något sätt göra gällande att jag bara hade ställt en enda fråga, nämligen vilken beslutsordningen hade varit här. Vidare skulle jag ha sagt att Statsföretag liksom hållit sig utanför trots att man hade ansvaret för det hela. NJA hade sysslat med en utredning tidigare men höll inte längre på med det, utan nu var det i stället industridepartementet som sysslade med detta. Det var inte hela min fråga. Det var ett led i min fråga. Vad beträffar Statsföretags engagemang skulle jag kunna ta upp en debatt med industriministern på den punkten — Statsföretag visar ju en stor öppenhet när man ringer till dem — och visa att det som jag hade antytt i min interpellation inte var så felaktigt som industriministern gör gällande. Men eftersom industriministern har bråttom härifrån behöver vi kanske inte fördjupa oss i just det. Beträffande uppgiften att industridepartementet självt vid sidan av eller tillsammans med NJA bedrev arbete på denna punkt så gavs det i dagspressen för några dagar sedan intryck av detta. Jag kan inte kontrollera om det är rätt eller fel. När man kontrollerar med dem som hade skrivit detta — vilket av vissa personliga anledningar har varit svårt — får man en känsla av att industriministern själv i hög grad måste ha medverkat till att sprida sådana missförstånd. Jag såg inte heller någon dementi i tidningen. Dessutom har jag hört sägas, men jag vet inte heller nu om det är riktigt, att industriministern gjorde sådana uttalanden i etermedia. Men jag är beredd att säga att denna del av min fråga — jag understryker att det var en fråga, inget påstående — kanske är felaktig. Då kan vi avföra den från diskussionen. Tyvärr är det mycket svårt att få utskrifter av vad som sägs i radio och TV. Det är i själva verket omöjligt. Industriministern ruskar på huvudet — att det inte är omöjligt för honom att få utskrifter från radio och TV kanske beror på att han är statsråd. Men jag har försökt många gånger att få utskrifter och alltid mötts av beskedet att det tyvärr inte går. Industriministern har antagligen en utskrift av kommentarer runt detta spörsmål, och den kan vi titta på gemensamt. Låt oss för debattens skull avföra just denna del från diskussionen. Men det innebär inte alls att jag behöver avföra mig själv från talarstolen. Vad min interpellation gäller är framför allt valsverksplanerna. Och har jag framställt en interpellation om valsverksplanerna anser jag också att jag har rätt att tala om dem. Möjligen kan jag av artighet — om industriministern skall åka med något tåg — försöka begränsa mitt inlägg. Men jag kan omöjligen kliva ned härifrån bara därför att industriministern plötsligt hetsar upp sig — vilket jag dessutom tycker tyder på svag argumentföring. Jag har i min interpellation anfört följande: ”Man frågar sig också hur det kan vara möjligt att staten, som inte ville samarbeta med svenska företag vid utbyggnaden av Stålverk 80, nu när det gäller nybyggnaden av ett valsverk synes syfta till ett samarbete med ett stort utländskt företag.” Om jag har tagit med detta i interpellationen, får jag då inte diskutera det för industriministern? Får jag inte det? Min avslutande fråga i interpellationen lyder på detta sätt: ”Vill industriministern redogöra för planerna på att bygga ett stort valsverk och” —-—-=— vilket är det andra ledet -—-- ”för sättet på vilket olika förhandlingar i denna fråga drivits”? Jag upprepar att första ledet av min fråga lyder: ”Vill industriministern redogöra för planerna på att bygga ett stort valsverk”? Får jag då inte diskutera det? Är inte detta, herr talman, ett nytt exempel på den irritation i debattföringen som -— vilket jag gjorde gällande i mitt inlägg — kännetecknade också läget i maj? Industriministern förnekar att det rådde irritation. Men har en riksdagsman ställt en fråga till riksdagen — det exempel som industriministern ville använda för att visa att jag hade fel i min uppläggning — kan industriministern åtminstone ringa upp och förklara att det som stod i tidningen tyvärr var fel. Det har jag förståelse för, och sker det skall jag aldrig upprepa min fråga. Men om industriministern är kort sagt oförskämd och inte svarar på frågan och kommer tillbaka till ärendet här med användande av sådana brösttoner som vi just nu har hört är det exempel på irriterad uppläggning av debatten kring en fråga som faktiskt tål att diskuteras. Industriministern tog dock i sitt inlägg här upp frågan om huruvida man skulle samarbeta med andra företag; han försökte ge svar på den punkten och sade att inställningen inte alls var negativ utan att man diskuterat med SKF etc. Men vad jag sade i mitt första inlägg — och som händelsevis råkar vara sant — är att vi i debatten i maj förra året i princip förkastade idén om att samarbeta med andra. Eftersom industriministern har bråttom skall jag inte läsa upp citaten igen, men det är precis vad vi gjorde. Näringsutskottets majoritet tog bestämt avstånd från idén att malmförädlingsverksamheten i Norrbotten skulle på det viset delas upp i två bolag — och det var grundat på ett principresonemang. Det är därför som jag nu bara några månader efteråt finner mig ha anledning att undra varför det plötsligt skulle vara möjligt att samarbeta med Krupp. Jag kan inte förstå annat än att det är tillåtet att fråga om detta. Jag vidhåller också att jag i en interpellation om valsverksplanerna har rätt att diskutera de ekonomiska förutsättningarna. Jag har rätt att fråga industriministern: Är det rimligt att använda en del av de administrativa krafterna i NJA, sysselsatta med det existerande verket och med utbyggnaden av detta, till utredningar om ytterligare satsningar? Har jag inte rätt att ställa den frågan när det gäller valsverksplanerna? Har jag inte rätt att fråga om investeringsmöjligheterna i vad gäller valsverksplanerna med tanke på att det tydligen fortfarande finns en del problem med lönsamheten i NJA — trots att man hade tänkt sig motsatsen? Jag upprepar att jag nu inte är ute efter att ta upp en lång debatt om NJA:s ekonomi annat än — och det sade jag faktiskt tidigare — för att fråga om inte detta måste diskuteras mot bakgrunden av möjligheten att finansiera en ytterligare utbyggnad. Ty även om Krupp skall vara med, skall ju även NJA satsa en del. Har jag inte av precis samma anledning rätt att ställa frågan hur mycket pengar som kommer att gå åt för att förverkliga Stålverk 80? Det påverkar nämligen, såvitt jag begriper, möjligheterna att göra en ytterligare utbyggnad i Luleå. Jag undrar om kammarens övriga ledamöter verkligen delar den upphetsade irritation som industriministern här plötsligt lade i dagen. Har jag inte rätt att inför planer på att bygga ett valsverk fråga mig: Hur kan detta påverka situationen i Norrbottens inland och i Tornedalen? Den som reser där uppe vet att detta är en fråga som enskilda människor ställer sig. Därför kan också vi här i tid ställa den frågan. Eller skall jag bara som en lydig skolpojke sätta mig ned i bänken och helt tacksamt notera, att industriministern säger att vi nog skall diskutera detta när vi har utrett färdigt — då kan herr Burenstam Linder komma tillbaka? Är det det ni menar när ni talar om öppenhet och villighet att debattera, bara det blir fråga om en statlig satsning? Det undrar jag verkligen, herr talman!
Herr talman! Jag sade ju i mitt anförande att jag inte räknar med att herr Burenstam Linder skall be om ursäkt, och han säger nu att han inte tänker göra det. Då är vi överens på den punkten. Att jag förde saken på tal berodde på att herr Burenstam Linder baserat sin interpellation på tre påståenden, som jag räknat upp tidigare, nämligen att NJA-chefen inte sedan 1973 diskuterat denna fråga med Krupp, att en expertgrupp inom industridepartementet under senare tid diskuterat och förhandlat med Krupp och att Statsföretags ledning är ovetande om detta. Jag har nu redovisat att dessa tre grundläggande förutsättningar, som herr Burenstam Linder grundar sin interpellation på, samtliga är felaktiga. Jag har därför framhållit att det väl vore rimligt om herr Burenstam Linder hade sagt: All right, då har jag byggt min interpellation på felaktigt underlag — låt oss stryka ett streck över saken. Det hade på något sätt varit renhårigt. Men jag upprepar att jag inte räknar med det. Jag har sedan sagt att jag svarat på herr Burenstam Linders fråga om planerna på att bygga ett stort valsverk, och jag har redogjort för det sätt på vilket förhandlingar i denna fråga har drivits. Jag framhöll därefter att det är anmärkningsvärt att herr Burenstam Linder i hela sitt anförande ägnar sig åt helt andra frågor, i och för sig intressanta men sidoordnade till det huvudproblem som han interpellerat om. I den frågan har jag sagt att för den händelse de förhandlingar som pågår leder fram till något resultat, skall vi självfallet redovisa det. Men jag har också erbjudit mig att, inte i avvaktan på denna utredning utan under vårens lopp, svara på alla de frågor — om jag kan det - som han ställt under denna debatt. Jag har haft ett fysiskt skäl för att eventuellt tvingas lämna kammaren, nämligen en resa. Man kan självfallet lägga om sina resor, men vi har våren på oss. Det står inget på spel, eftersom det inte skall fattas något beslut i dessa frågor. Om vi väntar litet till fram i vår skulle det då kanske kunna lämnas väsentliga upplysningar och vi skulle kanske också då kunna föra en debatt i något lugnare tempo än den vi nu fört. Jag har också rätt att någon gång visa humör, om jag tycker att man ställer, jag har inte sagt dumma frågor, men frågor som är av den karaktären att jag kan bevisa att de är felaktiga. Och om jag redovisar felaktigheterna, tycker jag att man skulle kunna lugna sig. Jag kan inte tänka mig, herr Burenstam Linder, att det är så svårt att få utskrifter från Sveriges Radio av de sändningar som sker i radio och television. Självfallet tog jag omedelbart in utskrift av de svar på de här frågorna som lämnades den 24 januari — samma dag som tidningen Arbetet hade den artikel som herr Burenstam Linder har nämnt. Jag gjorde det därför att dessa något vilseledande uppgifter då redan hade kommit fram — att industridepartementet förhandlade, att det här visste ingen i Statsföretag om — och jag ville göra klart att detta var fel. Därför sade jag — jag citerar ur utskriften: ”Det pågår kontakter, det stämmer. Det har samband med att när förberedelsearbetet pågick för Stålverk 80 så tillskrev regeringen Statsföretag och NJA:s ledning” — jag upprepar inte vad jag redan har sagt i interpellationssvaret. Så fortsatte jag: ”I samband med de kontakterna togs från tysk sida upp frågan om man kanske i stället för att ta ned stålämnen till Tyskland skulle kunna gemensamt bygga upp ett valvsverk. Vi fick en förfrågan Sedan fick jag frågan: ”Hur ställer sig regeringen till att få ett så att säga utländskt ägande i en svensk viktig basindustri?” Jag svarade att vi ”betraktar det här såsom ett led i en marknadsföring” och underströk att det är av intresse att undersöka saken, och att NJA nu gör det. Jag var mån om att omedelbart gå ut med det klarläggandet, samma dag som de här beskeden kom i tidningarna. Jag kan ha förståelse för herr Burenstam Linder om han inte läser allt, men om jag inte ringer till herr Burenstam Linder så hade ju han kunnat under hand fråga mig, om han hade velat: Stämmer det här? Nu ställde han frågan här i riksdagen, och jag har svarat på den. Jag hade väl funnit mig i det här, sedan jag lämnat svaret, men det som i någon mån irriterade mig var att herr Burenstam Linders inlägg helt gick ifrån det som var centralt i själva frågeställningen och i mitt svar. Men, herr Burenstam Linder, vi skall återkomma till det här. Jag är beredd att svara på en rad av de frågor som herr Burenstam Linder nu har kommit med — och jag förvägrar honom självfallet inte att fråga. Det tillkommer herr talmannen att lämna ordet till herr Burenstam Linder, och det tillkommer också herr talmannen, förmodar jag, att lyssna till vad herr Burenstam Linder säger — även om jag kan förstå att det inte alltid tillhör det roligaste man kan ha i sin tillvaro. Jag har nu, herr talman, förmånen att kunna lämna kammaren för att resa, men jag hoppas kunna återkomma och svara på en del av de frågor som herr Burenstam Linder ytterligare kommer att ställa.

Herr talman! Det kanske skulle vara nyttigt för regeringen att komma i opposition någon gång. Jag har börjat förstå det när jag upplever en debatt som denna. Då skulle statsråden till att börja med märka att möjligheterna att få utskrifter från Sveriges Radio är obefintliga, utom tydligen om man är statsråd. Om man vill be en motståndare i en debatt om överseende för att man har bråttom till ett tåg, är det föga mänskligt att det sista man gör när man kliver i väg är att rada upp en serie förolämpande felaktigheter. Jag har grundat min interpellation på felaktigheter, påstår industriministern.

Jag har ju frågat: Vill industriminister redogöra för planerna på att bygga ett stort valsverk? Är det en felaktighet? Vi har ju fått höra i svaret att man utreder frågan om byggande av ett valsverk. Det är detta som är huvudproblemet i min interpellation. Beslutsordningen är en betydligt mindre fråga. Herr talman! Jag nämnde att Frans Nilsson, chefredaktör för tidningen Arbetet, hade skrivit en artikel under rubriken ”Räta ut frågetecken kring Stålverk 80”. Där fanns bl.a. följande mening: ”Alla har rätt att få veta, och att få veta utan att först fråga.” Industriministerns uppfattning tycks vara den att man inte har rätt att få veta ens om man frågar. Om industriministern hade varit kvar så hade jag kunnat tala om för honom vad han kanske ändå snabbt får reda på, nämligen att jag förvisso skall tillmötesgå hans oerhört heta önskan att i grunden få debattera dessa frågor genom att framställa en interpellation till i detta ämne.

Herr talman! Herr Lindkvist har frågat mig om jag är beredd att redovisa min syn på ramptjänstens framtida organisation vid våra flygplatser och de åtgärder som kan bli aktuella i anledning av organisationsförslaget Ramp 73. Kungl. Maj:t uppdrog i november 1971 åt luftfartsverket att med sikte på en för flygtrafiken rationell ordning upprätta en plan, som ger verket underlag för en samlad bedömning av ramptjänstverksamhetens organisation och ekonomiska betingelser. Inom ramen för uppdraget utarbetade luftfartsverket en preliminär ramptjänstplan — den s.k. Ramp 73 - som har legat till grund för överläggningar med bl.a. berörda personalorganisationer och flygbolag. Luftfartsverket har därefter beslutat att t. v. under en femårsperiod bibehålla den nuvarande organisationen av ramptjänsten samt utfärdat regler för hur verksamheten skall bedrivas.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Det klargörande beskedet innebär att den nuvarande organisationsformen för ramptjänsten på våra flygplatser bibehålls under de närmaste fem åren. I spörsmålets förlängning ligger naturligtvis frågan om utredningsarbetet i luftfartsverkets regi fortsätter med sikte på att man skall lämna ett nytt organisationsförslag när femårsperioden går mot sitt slut. Därmed kan vi för denna gång lämna den delen av ärendet. Förutom det viktiga i att sakfrågan har fått sin belysning i kommunikationsministerns svar finns det också en alldeles särskilt grundad anledning till att frågan förts till riksdagen. Det gäller formerna för utredningsarbetets bedrivande. De konsekvenser som ändrade former för ramptjänsten kunde ha fått för de anställdas arbetssituation borde i sig vara en motivering för att de anställda skulle vara representerade i utredningen. Jag har konstaterat — efter flera samtal med företrädare för de lokalt verksamma fackliga organisationerna — att de kontakter som funnits parterna emellan under utredningens gång varit lösliga och tidvis inte funge rat alls. Inte heller informationen från utredningen till de anställda har Nr 27 fungerat. De handlingar som finns att studera i ärendet ger närmast en Torsdagen den känsla av att luftfartsverket känt sig besvärat av det behov av fortlöpande 27 februari 1975 information som de anställda framfört krav på.

Till saken hör att luftfartsverket i skrivelse den 30 augusti 1974 inbjöd vissa personalorganisationer och företag, berörda av ramptjänstens framtida organisation i Sverige, att delta i utredningsarbetet. Detta ledde till att bl.a. transportarbetarnas fackliga organisation liksom SALF —- genom SAS arbetsledarklubb — utsåg representanter i utredningen. I den nämnda skrivelsen hade luftfartsverket också angivit tidpunkt för sammanträde i utredningen. Något sådant möte eller något möte därefter kom emellertid aldrig till stånd.

Det vällovliga syftet att skapa en samverkan på utredningsnivå med de anställda fullföljdes aldrig. Resultatet av luftfartsverkets förslag och kommunikationsministerns svar här i dag har ändå blivit att personalorganisationernas önskemål om en oförändrad organisation för ramptjänsten tillgodosetts. Jag tycker att en lösning som svarar mot de intressen som de anställda i företaget företräder är både riktig och eftersträvansvärd. De många turerna och konfrontationerna under det hittillsvarande utredningsarbetet mellan luftfartsverket och de anställda måste framöver ersättas med ett förtroendefullt samarbete. De meningsskiljaktigheter som kan finnas vinner på en öppen redovisning där de berörda — oavsett anställningsform — är på samtalsnivå. Jag vill därför hemställa till kommunikationsminister Bengt Norling att de anställda, om och när frågan om ramptjänsten skall fullföljas i en eller annan form, ges både en formell och en reell uppgift i utredningsarbetet.

Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka har frågat mig dels hur jag tolkar de statliga riktlinjerna för marktilldelning då det gäller stora bebyggelseenheter, dels hur jag anser att kommun skall bedöma att kostnaderna för ett bygge inte kommer att överstiga kostnadsnivån för upphandlade projekt. Riksdagens beslut under år 1974 med anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:150 innebär att kommunerna genom de beslutade förstärkningarna av deras möjligheter att förvärva mark får bättre förutsättningar än tidigare att styra, leda och ta ansvar för bostadsförsörjningen. Kommunerna skall vid sin markfördelning inte vara bundna av särskilda regler. Statsmakterna har emellertid angivit vissa allmänna riktlinjer för markfördelningen. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att kommunerna bör utnyttja sina möjligheter att genom markfördelningen främja effektiviteten i bostadsbyggandet. Kommunerna har även genom riksdagens beslut fått ökade möjligheter att vid fördelning av mark på olika förvaltningsformer ge de självkostnadsbestämda företagen det dominerande inflytande som är en förutsättning för att de i ökad utsträckning skall bli vägledande och normgivande vid hyressättningen. Samtidigt har det understrukits att det är önskvärt att behålla det konkurrenselement som ligger i att byggandet sker i olika företagsformer. Mot bakgrund av dessa av statsmakterna angivna riktlinjerna i ämnet ankommer det på kom 123 munerna att själva besluta om markfördelningen. Enligt bostadsfinansieringsförordningen skall statligt bostadslån för egenregibygge, med undantag av s.k. styckebyggda småhus, utgå endast om kostnaden för bygget inte överstiger kostnadsnivån för projekt som upphandlats i anbudskonkurrens och om egenregibygge med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet kan anses vara en lämplig produktionsform. Förmedlingsorganet i kommunen har att tillstyrka eller avstyrka låneansökan mot denna bakgrund. Detta beslut skall prövas av länsbostadsnämnden. Denna begränsning av egenregibyggandet torde emellertid, som jag framhöll vid min anmälan av proposition 1974:150, medföra omstruktureringar inom branschen. Riksdagen beslöt mot denna bakgrund att de nya bestämmelserna om lån för egenregibyggande inte skall tillämpas omedelbart utan träda i kraft den 1 juli 1979. fr.o.m. den 1 juli 1975 gäller att bostadslån inte skall utgå om den beräknade kostnaden för byggnadsföretaget väsentligt överstiger pantvärdet eller kostnaden för likvärdiga företag som upphandlats i anbudskonkurrens. Kommuner och länsbostadsnämnder torde allmänt sett ha de resurser och den erfarenhet som behövs för att göra denna bedömning. Till detta kommer att det sedan lång tid bedrivs en statistisk uppföljning av kostnaderna för statsbelånade byggnadsprojekt. Det finns goda möjligheter att ur detta material ta fram de kostnadsuppgifter för de upphandlade projekten som behövs för såväl kommunens som länsbostadsnämndens bedömning av kostnaderna för det byggnadsföretag vartill bostadslån sökes.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Carlsson för det snabba svaret. Riktlinjer för bostadspolitiken var den träffande rubrik som bostadsministern satte på den stora och viktiga proposition som riksdagen fick i slutet av förra året. I propositionen och riksdagsbehandlingen skisseras väsentliga inslag i samhällets strävan att i vid bemärkelse ge medborgarna en bra bostad till ett i förhållande till den allmänna lönenivån acceptabelt pris. Bostadspolitiken bör inte och kan inte heller detaljstyras. Att detta då och då kan medföra att vissa frågor tolkas olika måste vi acceptera. Men viktigt är att det råder enighet och klarhet om hur de väsentliga utvecklingslinjerna skall löpa. Bostaden är en så viktig del i människors liv och bostadskostnaderna en så betydande utgiftspost att det är angeläget att vi här i avgörande frågor har samma tolkning av riksdagens beslut. Redan i samband med riksdagsbehandlingen av propositionen 150 uppkom diskussion om hur man skulle tolka de uttalade riktlinjerna för markfördelningen och konkurrensreglerna för själva byggandet. Nu har denna diskussion genom ett aktuellt ärende i Stockholms kommun flammat upp igen och nu ännu kraftigare. Den axel som allt bör kretsa kring i bostadspolitiken måste vara den boende, konsumenten. Från den utgångspunkten blir det primära att be = Nr 28 slut om vem som skall få bygga på ett markområde fattas i sådana former Fredagen den att en kostnadskrävande monopolsituation undviks. 28 februari 1975 Det svar och de synpunkter bostadsministern lämnat på min första = fråga, om riktlinjerna för marktilldelningen, ansluter sig enligt min me — Om principerna för ning till det riksdagsbeslut som fattades i december. Jag delar här stats — kommunernas rådets synpunkter. De fastslagna riktlinjerna har som mål att främja ef marktilldelning vid fektiviteten i bostadsbyggandet och förutsätter att man behåller det kon = stora bostadsbyggkurrenselement som ligger i att byggandet sker i olika företagsformer. = nadsföretag Riksdagens beslut om marktilldelning avser produktionen av bostäder. Man kan alltså inte blanda ihop ägarfördelningen i ett befintligt bestånd och proportionerna på olika företagsformer vid marktilldelning för nybebyggelse i en kommun. Skulle det senare ske får vi i större tätorter med en kärna av äldre bebyggelse över huvud taget ingen konkurrens i nyproduktionen inom överskådlig tid. Tidigare har vid all diskussion om höga hyror dialogen i stort sett gällt hur man skall pressa själva byggnadskostnaderna. Genom de nya grunderna för bostadsfinansieringen hålls kapitalkostnaderna nere. Under de senaste åren har själva förvaltningskostnaderna för bostäderna stigit och spelar nu en alltmer betydande roll i hyreskostnaderna. Orsakerna är flera: högre bränslekostnader, ökade kommunala avgifter för vatten, avlopp och sophämtning m.m. Bl.a. genom den tyngd lönekostnaderna har för all förvaltning räknar man med att denna i framtiden kommer att ta en allt större del av hyran. I den situationen blir konkurrenselementet i byggherreskap och förvaltning allt viktigare, och propositionens uttalande om att ”byggherrarnas skicklighet som byggare och förvaltare skall —-—-—- vara utslagsgivande för fördelning av byggherreuppdrag” kommer säkerligen om några år att betraktas som framsynt och viktigare än i dag. På den andra frågan, som gäller hur en kommun skall bedöma att egenregibygge inte kommer att överstiga kostnadsnivån för upphandlade projekt, har också statsrådet lämnat ett svar som väl följer riksdagens beslut. Även i detta fall delar jag statsrådets principiella uppfattning. Tanken bakom all anbudskonkurrens är att man skall pressa priserna och därmed hyrorna. I riksdagsbeslutet finns ju en alldeles särskild bestämmelse som avser att skydda konsumenten om kommunen eventuellt skulle vilja ha ett byggande utan konkurrens. Länsbostadsnämnden kan vägra bostadslån om kostnaden överstiger den för likvärdiga företag som upphandlats i anbudskonkurrens. De kostnadsjämförelser som skall göras vid ett dispensförfarande förutsätter alltså att det finns jämförbara projekt uppförda i konkurrens och att man från dessa senare kan se kostnadsutfallet. Kostnadsjämförelsen måste alltså ses i förhållande till färdigställda projekt och inte i förhållande till kalkylerad kostnad i en preliminär låneansökan. Jämförelseobjekt är alltså nödvändiga och därför kan dispensregeln endast komma i fråga om särskilda skäl föreligger. Nu är det så att dessa regler inte träder i kraft förrän den 1 juli 1979 125 genom de övergångsbestämmelser som gäller för egenregibyggen. I detta läge är det då än viktigare att markfördelning sker enligt av riksdagen uttalade riktlinjer. Uppskovet är ju föranlett av att man vill ge de företag som äger stora markområden skäligt rådrum och tid till omstrukturering. Formellt öppnar sig tydligen här en viss möjlighet för en kommun att under övergångstiden avstå från konkurrens. Enligt min mening skulle i så fall kommunen handla mot andan i riksdagens beslut och illa förvalta det ansvar som bostadspolitiken lägger på kommunerna. Särskilt viktig är konkurrensfaktorn i fråga om sådana centralt belägna markområden i storstäderna där man kan hyra ut bostäderna även om hyresnivån blir hög och boendemiljön dålig. Det är viktigt att pressa boendekostnaderna. Det är viktigt att skapa goda och bra bostadsmiljöer. Därför är det viktigt att så långt möjligt utnyttja det kunnande och den vilja till nyskapande som finns hos olika slags byggande och förvaltande företag. Rättvis tävlan mellan olika företag om bästa produkt är en god garanti för att de boendes intressen blir de riktlinjer som styr bostadspolitiken.

Herr talman!

Men det som har hänt i Stockholms kommun de senaste veckorna gör att jag nu kan citera hans uttalande här med tanke på just de möjligheter som har skapats att ge extrema privilegier åt allmännyttiga bostadsföretag. Det är beklagligt att det skall bli så därför att, som föregående talare har sagt, bostadspropositionen och dess utskottsbehandling i november och december förra året i hög grad präglades av tanken på att kunna skärpa konkurrensen i bostadsbyggandet. Det myckna talet om konkurrensen hade man väl hoppats skulle föra något bättre med sig. Det behövs konkurrens, och när jag säger det menar jag inte att det tidigare bara skulle ha funnits konkurrens i en sektor och inte i en annan, utan jag talar nu för att det behövs ökad konkurrens i hela byggbranschen. Flera kommuner har visat hur man på olika sätt kunnat sänka bostadspriserna förvånansvärt mycket, inte minst vad det gäller småhusområden, genom att just utnyttja alla de möjligheter som finns att pressa kostnaderna. Det är självklart ett konsumentintresse att kunna pressa kostnaderna. Det är inte så mycket ett konsumentintresse vem som bygger och vem Nr 28 som är byggherre, utan det som är konsumentintresset är att det blir Fredagen den billigt och bra byggt. 28 februari 1975 Ingen kan egentligen säga att det är billigare att bo i ett allmännyttigt I bostadsföretag än att bo i något annat, om man utgår ifrån att de olika — Om principerna för bostadsföretagen skulle arbeta på rättvisa och lika villkor. kommunernas Riksdagens beslut i december är väl kända. Det är därför ganska märk = marktilldelning vid ligt att det blivit ett sådant oväsen sedan det blivit klart hur man kan = stora bostadsbygghandskas med bostadsbeslutet som fattades i december. Det kan knappast — nadsföretag vara något nytt för kammaren att det gavs dispensmöjligheter när det gäller konkurrensfrågorna för just de s.k. allmännyttiga bostadsföretagen. Vi moderater påvisade i vår partimotion, i utskottsarbetet och i debatten att man skapade vida möjligheter att just få fram en kategori byggare och ge dem speciella möjligheter framför andra byggare. När man studerar vad som hänt i Stockholm kan man naturligtvis ha många funderingar. Jag skulle vilja avsluta det här resonemanget genom att ta upp två frågor, som jag skulle vara tacksam att få svar på.

Man menar alltså att detta är en förutsättning. Jag anser att det vore ganska orimligt om det vore på det viset. Det skulle vara intressant att höra bostadsministerns synpunkt på det. Den andra frågan som är väsentlig i detta sammanhang är den allmänna fråga som jag tror att många människor ställer sig när de ser att ett företag får möjlighet att bygga ett jätteprojekt om 1 500 lägenheter där kanske 5 000 människor skall bo i framtiden. Många människor frågar helt enkelt: Är det rimligt att ett företag, oavsett om det är ett allmännyttigt sådant eller inte, skall kunna avgöra om någon del av ett projekt som det nu aktuella skall bli föremål för konkurrens eller inte? Detta är vad ledande kommunalpolitiker i Stockholm sagt: Det är inte politikerna, det är inte Stockholms kommun, som skall avgöra om konkurrens skall komma till stånd, utan det är en företagsstyrelse, som kanske har välviljan att tillåta viss konkurrens.

Herr talman! Det finns naturligtvis i och för sig ingen anledning för oss här i riksdagen att ta upp och diskutera enskilda kommunala beslut. Men om det inträffar att ett kommunalt beslut i så hög grad berör tolkningen av ett beslut i riksdagen som i fallet Enskededalen, måste det kunna tas upp.

För det andra har man uttalat att den mark som kommunen disponerar över ”framdeles i princip förbehålls den allmännyttiga och kooperativa sektorn”. Dvs. i fortsättningen skall bara de två förvaltningsformerna få förekomma. I båda dessa fall åberopar man riksdagens beslut. Är det då verkligen på det sättet som riksdagens beslut skall tolkas? Svaret på den frågan måste naturligtvis bli ett klart nej, och jag skall försöka att i all korthet utveckla varför. Man måste då till att börja med skilja på två saker, vilket inte alltid har gjorts särskilt tydligt i den debatt som förts med anledning av Enskededalen. Dels handlar det alltså om ett beslut om markfördelning, dvs. om vem som skall tilldelas uppgiften att äga och förvalta de bostäder som skall byggas. Dels handlar det om ett beslut som ännu inte har fattats, nämligen om vem som skall uppföra husen. Utdelningen av byggherreuppdragen är nu och de närmaste tio åren en angelägenhet för markägaren, vare sig denna är kommunen eller ett enskilt företag. Formellt finns det alltså ingenting att invända emot fastighetsnämndens ställningstagande. Men frågan är alltså: Är det i linje med riksdagens beslut, såsom man hävdar på socialdemokratiskt håll i Stockholm? Bostadsministern har redan om jag fattat honom rätt, svarat nej på den frågan, även om han inte säger det i klartext — och man må inte förtänka honom om han inte gör det. Han påpekar helt riktigt att kommunerna i ett fall som t.ex. Enskededalen inte binds av några preciserade regler. Men det heter också i bostadspropositionen som riksdagen i den delen godkände i december i fjol: ”Att kommunen sålunda inte vid sin markfördelning skall vara bunden av särskilda regler utesluter emellertid inte att statsmakterna tar ställning till vissa allmänna riktlinjer för markfördelningen.” Och riksdagen tog ställning till sådana riktlinjer. Man uttalade, som herr Strömberg i Botkyrka nämnde, det önskvärda i att behålla det konkurrenselement som ligger i att byggandet sker i olika företagsformer och framhöll, att byggherrarnas skicklighet som byggherrar och förvaltare bör vara utslagsgivande vid fördelningen av byggherreuppdrag. Det borde alltså stå fullständigt klart att det efter dessa riksdagsuttalanden är omöjligt för någon kommun -— eller politisk majoritetsgruppering i någon kommun =— att söka stöd i riksdagsbeslut för en politik som går ut på att helt utestänga vissa företagskategorier från allt ägande och förvaltande av bostäder. Det är naturligtvis ännu omöjligare att åberopa något konsumentin tresse för den sortens monopolistiska politik. Nr 28 Den andra frågan är vem som skall ges uppdraget att uppföra bostäder Fredagen den åt den byggherre som fått kommunens förtroende att äga och förvalta 28 februari "1975 dem. Här har det nu i det aktuella Enskededalenfallet sagts från ledande socialdemokratiskt håll att ”Svenska Bostäder avgör självt om man skall Om principerna för bygga i egen regi eller använda anbudskonkurrens”. kommunernas Ja, herr talman, detta är i strikt formell mening riktigt. Som herr Ström — marktilldelning vid berg i Botkyrka påvisade nyss träder nämligen de bestämmelser som = stora bostadsbyggger den statliga lånemyndigheten möjlighet att säga nej till statliga lån — nadsföretag därför att man inte godkänner egenregibyggande inte i kraft förrän den 1 juli 1979, dvs. efter en femårig övergångstid. Men det är ju ingenting som hindrar att de principer som denna lagstiftning bygger på tillämpas dessförinnan. Men förutsättningen är då självfallet att man anser att principen om konkurrens är riktig. Det har också, om jag nu fattade bostadsministern rätt och riktigt har tolkat riksdagsbeslutet i december, riksdagens socialdemokrater ansett. De har menat att vi skall ha konkurrens och har därför bestämt sig för den beslutade lagstiftningen, även om man av praktiska skäl velat ha en övergångstid. Därmed har man givit sin anslutning till idén att bygguppdrag skall ges till det företag som bygger bäst och billigast. Och det kan man naturligtvis bara avgöra om man ger alla intresserade företag en möjlighet att visa vad de kan prestera. När det gäller ett så stort projekt som det är fråga om i Enskededalen, är det svårt att klara denna uppgift utan att utlysa en anbudstävlan. Jag vill i detta sammanhang säga till herr Danell, som menade att händelserna kring bostadsprojektet i Enskededalen inte alls är förvånande mot bakgrunden av riksdagens beslut, att det nog är ett litet galet påstående. Herr Danell menar att dispensmöjligheten är förutsatt i riksdagsbeslutet. Ja visst, det bör finnas dispensmöjligheter. Det förekommer lägen där en stor anbudstävling vore ett klumpigt förfarande, där man med andra metoder kan avgöra om ett projekt ä mförbart i pris med andra projekt.

Då hade det räckt att Stockholms kommun hade sagt: Vi struntar i att tillämpa några konkurrensregler på den egna marken och så får de privata bygga utan konkurrens på sina områden. Om det är konsumenternas intressen man vill slå vakt om, är det inte någon särskilt lyckad lösning.

De här principerna har slagits fast just för att trygga att konsumenterna skall få så bra och billiga bostäder som möjligt. Delvis finns de formulerade i allmänna riktlinjer, delvis är de omsatta i lagstiftning. Marginalerna för kommunernas tolkning är och bör vara ganska vida, men om en politisk majoritet i någon kommun vill gå in för en monopolisering av byggande och förvaltning kan den majoriteten naturligtvis inte åberopa riksdagens beslut. Man kanske inte i alla lägen behöver komma i konflikt med lagstiftningen, men man kommer utan tvivel i mycket hård motsättning mot konsumenternas intressen. Jag hoppas, herr talman, att jag kan tolka bostadsministerns inlägg nyss så, att han instämmer i den här karakteristiken av riksdagens beslut. Jag hoppas också till sist att det skall visa sig att han är mäktig uppgiften att övertyga sina partivänner i Stockholms stadshus om den tolkningen.

Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka har liksom herr Danell och även herr Ullsten varit inne på ett resonemang om Enskededalen; det är kanske det fallet som har föranlett hela den här debatten. Jag vill citera ur herr Strömbergs interpellation: ”Mot denna bakgrund anser jag det förvånande att man i vissa kommuner vid stora projekt diskuterat att tilldela ett bestämt företag all mark för byggande i egen regi. Ett sådant exempel är Enskededalen i Stockholm, där projektet gäller ca 1 600 lägenheter.” Herr Strömbergs påstående måste vila på en missuppfattning — eller också är det en felaktig information. Det riktiga förhållandet är nämligen att den socialdemokratiska gruppen i fastighetsnämnden i Stockholm har uttalat sig för att den allmännyttiga och kooperativa sektorn skall erhålla ett ökat inflytande över bostäderna. Denna ståndpunkt, som har intagits i markfördelningsfrågorna, skall ses mot bakgrund av att det privata ägandet helt dominerar särskilt i innerstaden. Om en rimlig balans skall kunna nås, är det nödvändigt att kommunens relativt begränsade innehav av byggmark i princip tilldelas allmännyttiga och kooperativa företag. Jag skall ta några exempel. Enskilda personer och enskilda företag äger ca 80 96 av innerstadens lägenheter i flerfamiljshus, medan allmännyttiga företag i innerstaden har 4,4 26 och stat och kommun har 6 96. Det är alltså en förkrossande majoritet av enskilda personer och företag. Fastighetsnämnden har haft att ta ställning till fyra områden som skulle byggas. Man har beslutat att fördela den marken till allmännyttiga företag. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att fastighetsnämnden inte har beslutat om byggande. Herr Danell var inne på tanken att så skulle vara fallet, men det är fel. Man har reserverat ägande och för valtning av de blivande bostadsområdena. Nr 28 I den diskussion som uppkom efter beslutet har det från borgerligt Fredagen den håll gjorts gällande att fastighetsnämndens beslut skulle stå i strid med 28 februari 1975 riksdagens beslut om de nya villkoren för statliga lån. Jag vill slå fast I att socialdemokraterna i fastighetsnämnden har gjort en fördelning av Om principerna för marken helt i linje med riksdagens beslut. När det gäller Enskededalens kommunernas bebyggande är det riktigt, som herr Ullsten säger, att Svenska Bostäder, = marktilldelning vid som har fått marktilldelningen, får avgöra vem som skall bygga. stora bostadsbygg Är det någonting av det som jag här har relaterat som herr Strömberg nadsföretag i Botkyrka anser vara fel? Innebär, såsom det påstås, det beslut som fastighetsnämnden i Stockholm har fattat minskad konkurrens i byggandet? Byggkonkurrensen har inte med ägandet att göra, utan det har att göra med frågan om att uppföra husen.
Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka förklarade sig som interpellant vara nöjd med både första och andra delen av mitt svar. Därför skulle jag över huvud taget inte ha gjort någon kommentar om inte herr Danell hade deltagit i debatten. Jag skall nu inte gå in på någon tolkning av vad som sker i ett visst område, i en viss kommun. Som herr Ullsten påpekade är nämligen detta projekt ännu inte avslutat, och vi känner inte till resultatet mot bakgrund av riksdagsbeslutet. Man kan väl också diskutera lämpligheten av att bostadsministern går ut och sätter betyg på hur kommuner handlar i det ena eller andra fallet. Jag tror inte det är särskilt lämpligt. Men jag måste säga att herr Danell gjorde mig förvånad. Herr Danell angriper de allmännyttiga företagen och säger att det är mycket illa att man där inte främjar en fri konkurrens. I själva verket är det så att av statligt belånade flerfamiljshus upphandlas i de allmännyttiga företagen 57 96 — redan före propositionen — i anbudskonkurrens, medan endast 6 26 hos de privata företagen upphandlas i anbudskonkurrens. Jag blev också förvånad därför att herr Danell tyckte illa om den dispens som ges i propositionen. Men vad ville moderata samlingspartiet? Jo, man ville göra dispensen till den allmänt gällande regeln och göra det möjligt inte bara för Svenska Bostäder utan också för Skånska Cement och alla de andra privata företagen att skaffa sig monopol genom markinnehav och alltså undvika konkurrens. Herr Danell skall alltså som representant för moderata samlingspartiet vara den siste som tar till orda i debatten och kritiserar dispensmöjligheten. Jag förstår att udden var riktad mot mittenpartierna, och jag skall väl inte stå och försvara dem, men jag tycker att det ändå bör finnas en gräns för hur man vänder kappan efter vinden. I det här fallet är det således moderata samlingspartiet som t.o.m. återkommer i partimotion i år och kräver att markvillkoret skall upphävas. Moderata samlingspartiet är följaktligen icke ett dugg intresserat av att åstadkomma någon som helst konkurrens. 131 Jag skulle därför vilja säga att skall vi föra den diskussionen har jag inga formella möjligheter att utesluta herr Danell, men det är nog rätt rimligt att diskussionen i så fall förs mellan de partier som här i riksdagen har skapat förutsättningar för en bättre konkurrens på byggmarknaden ute i landet. Jag bara konstaterar att moderata samlingspartiet har varken vid förra årets riksdag eller i motioner till årets riksdag i någon som helst utsträckning bidragit till en sådan utveckling.
Herr talman! Herr bostadsministern är minsann inte lika rädd att betygsätta sina meddebattörer som han är att betygsätta eventuella handlingssätt i Stockholms kommun. Det måste ju vara av stort allmänt intresse inte bara i Stockholmsområdet utan i hela landet — precis som herr Ullsten underströk — att man får del av bostadsministerns syn på utnyttjandet av, som jag ser det, luckorna i det beslut vi fattade i december 1974. Uppenbarligen är det ju luckor, när vi nu ser vad som håller på att hända. Bostadsministern hävdade att jag skulle ha sagt att det inte finns någon verklig konkurrens när de allmänna bostadsföretagen är med i spelet. Det har jag inte sagt, och jag underströk speciellt från talarstolen att jag inte har denna uppfattning. Jag talade om en konkurrens oavsett vilken sektor det är fråga om, jag sade att det skulle vara en konkurrens mellan alla befintliga bostadsföretag, och jag kunde konstatera att vad man nu gjort är att man i stort sett undanröjt möjligheterna till konkurrens när det gäller ett bostadsområde där det skall byggas över 1 500 lägenheter. Detta är anmärkningsvärt. Jag vet mycket väl, för att nu också kommentera herr Ulanders inlägg, att fastighetsnämnden inte har beslutat om hur man skall bygga eller vem som skall bygga. Fastighetsnämnden har fördelat marken, men nämnden har lämnat marken till err bostadsföretag, som sedan har möjlighet att självt bestämma vad som skall göras i framtiden. Det är därför jag ställer frågan till herr bostadsministern, om det kan vara alldeles riktigt att man låter ert företags styrelse själv avgöra hur ett sådant här stort bostadsprojekt skall handhas. Det kan inte vara rimligt att politiker gör detta. Man säger att förfarandet just är resultatet av det bostadspolitiska beslut vi fattade i höstas. Så här uttalar sig fastighetsnämnden i en av sina många skrivelser i frågan: ”En utveckling av ägarstrukturen i den riktning som statsmakterna uttalat sig för förutsätter” — jag understryker ordet förutsätter — ”att den mark som kommunen disponerar över framdeles i princip förbehålles den allmännyttiga och kooperativa sektorn.” Kan det vara riktigt att använda ordet ”förutsätter” i detta sammanhang och att detta skall vara vägledande för andra kommuners beslut framöver?

Det är vi som år efter år har pekat
Herr talman!

Jag håller mig självfallet till det som bostadsministern har sagt och till det som står i propositionen.

Det ligger ett konkurrenselement i att byggandet sker i olika företagsformer, och jag tror att det elementet är bra. Jag hoppas att jag får tolka herr Ulanders ord så, att om ett stort kommunalt företag får en betydande marktilldelning, så får vi också konkurrens i själva byggandet. Och får vi den konkurrensen i byggandet, så tycker jag att det är bra.
Herr talman! Herr Danell tog upp frågan om mera rättvisa lånegränser, och där vill jag bara understryka vad han sade. Det är rimligt att försöka åstadkomma rättvisare lånegränser och därmed mera likvärdiga konkurrensvillkor mellan enskilda och allmännyttiga företag. I den frågan finns det heller ingen anledning att anklaga moderata samlingspartiet för brist på konsekvens. Det är en linje som man där har drivit ganska länge, låt vara att det finns inslag i den som jag inte helt gillar. Det är dock min förhoppning — som jag hoppas delas av herr Danell — att den trägna kampen för mera rättvisa lånegränser så småningom skall ge utdelning. Däremot kan jag inte berömma moderata samlingspartiet för konsekvens i konkurrensfrågorna. Det är nämligen så, herr Danell, att om moderata samlingspartiets linje i dessa frågor hade segrat, så hade fallet Enskededalen kunnat se ut precis som det nu gör, dvs. det hade inte funnits någon skyldighet alls för Stockholms kommun att föreskriva konkurrens eller att tillämpa någon annan markfördelningsprincip än den som man nu har tillämpat.

Jag tror att det kommunala markinnehavet i Stockholm ligger på 82 eller 83 926. Om den principen hade gällt kunde Stockholms kommun alltså med socialdemokratisk och kommunistisk majoritet ha sagt: Vi har inget intresse av att tillämpa konkurrens på det här stora sjoket av mark i Stockholm, och det pris som vi då får betala är att inte heller kräva av de enskilda att de skall tillämpa någon konkurrens för sin mark. Från bostadskonsumentens synpunkt är detta som sagt inte någon bra linje. Vår linje har varit konsekvent från början, att konkurrens i byggande och förvaltning skall tillämpas på all mark alldeles oberoende av vem som äger marken. Det måste vara den riktiga linjen. Sedan satte herr Ulander upp ett oförstående ansikte och frågade: Vad är det i det beslut som mina partivänner har fattat som strider mot riksdagens beslut? Ja, jag skall inte själv sätta betyg på min pedagogiska talang, men jag trodde möjligen jag hade klargjort det i mitt förra anförande. Det är så att det finns ingen lagstiftning som hindrar Stockholms kommun eller, som i detta fall, den socialdemokratiska och kommunistiska majoriteten i fastighetsnämnden att besluta att Svenska Bostäder ensamt skall få bygga hus i Enskededalen. Men det finns allmänna riktlinjer, formulerade av herr Ulanders partivän bostadsministern, vilka säger att kommunerna vid markfördelningen visserligen skall hävda de allmännyttiga och kooperativa företagens intressen, ha en dominerande ställning på bostadsmarknaden och vara prisledande. Men, säger man i samma direktiv, det är viktigt för konkurrensen att ägande och förvaltande sker i olika företagsformer. Och det är viktigt att byggherrens skicklighet och kunnande skall avgöra vid fördelningen av mark. Dessa riktlinjer är helt oförenliga med det beslut som herr Ulander nyss försvarade från talarstolen. Det beslutet går nämligen ut på att man inte alls skall se till att det finns olika företagsformer i den framtida bostadsförvaltningen i Stockholms kommun. Det skall bara finnas två slags företagsformer, allmännyttiga och kooperativa. De enskilda skall uteslutas. Därmed går herr Ulanders ståndpunkt givetvis också tvärtemot kravet att byggherrens skicklighet skall avgöra om han skall få sig tilldelad mark eller inte. Har man uteslutit hela den enskilda sektorn, så har man också uteslutit möjligheterna att pröva dessa företags skicklighet. Jag tror att herr Ulander får byta stil i den här debatten. Försvara varför ni tycker att man skall bryta mot de av riksdagen uttalade riktlinjerna! Men säg inte en gång till att den monopolistiska bostadspolitik som ni i Stockholms stadshus vill föra skulle vara i linje med riksdagens beslut, för det är den inte.
Nr 28 Herr talman! Det blev mycket på en gång — jag har tre talare att bemöta Fredagen den på den korta tid jag har till mitt förfogande. 28 februari 1975 Herr Strömberg sade att jag tog upp andra saker än vad som hade I diskuterats när jag angav hur många procent av bostadsfastigheterna i — Om principerna för innerstaden som ägs av olika kategorier. Jag kan fortsätta att anföra siff — kommunernas retag 39 96. nadsföretag Detta kan också vara ett svar till herr Ullsten som talade om mo nopolistiska tendenser. Herr Ullsten vet lika väl som jag att den byggbara marken i Stockholms kommun är ytterst liten. Skall man få någon chans att rätta till proportionerna måste man fördela den nu tillgängliga marken till de allmännyttiga företagen. Jag finner det något svårförståeligt att man här diskuterar byggandet i Enskededalen. Det har inte fattats något som helst beslut i den frågan. Men jag vill säga att jag tror att de som deltar i de resonemang som förs i den frågan är ett offer för sin egen filosofi. När privatbyggarna tidigare köpt mark har de gjort det därför att de vill bebygga marken. I detta fall har kommunen lagt ut markreservationer för att kunna äga och förvalta marken. Och varför man har gjort så framgår klart av de siffror som jag här har anfört. Jag vet mig inte i någon större debatt ha hört någon representant för folkpartiet eller moderaterna använda brösttoner och säga att det är farligt för konkurrensen när byggherrarna har köpt mark för att bebygga den. I det här fallet är det som sagt inte avgjort, men sedan jag de senaste dagarna har hört de uttalanden som gjorts av ordföranden i Svenska Bostäder tror jag att herrarna kan vara relativt lugna när det gäller själva uppförandet av husen. Det är emellertid inte det som är det intressanta, i varje fall inte för mig, utan det är förvaltningsdelen som är den intressanta.
Herr talman! Jag noterade att herr Danell flydde över till en diskussion om lånevillkoren. Den debatten är inte föremål för någon interpellation, och vi får väl ta den diskussionen om en sådan interpellation kommer fram. Jag kan väl förstå att herr Danell inte vill diskutera markvillkoren, för där företräder moderata samlingspartiet en linje som innebär att man vill fortsätta att ge de stora privata företagen monopol genom att äga marken och därmed förhindra all konkurrens. Det är ju den faktiska sanningen av den linje som moderata samlingspartiet företräder bakom allt vackert tal om konkurrens. Man är för att dessa företag skall fortsätta att genom markinnehav skaffa sig monopol på det fortsatta byggandet. Vill herr Danell förneka att detta är det praktiska resultatet? Jag kan räkna upp företag efter företag som hittills har arbetat efter de linjerna och skulle utnyttja moderata samlingspartiets linje till att fortsätta att driva en sådan företagspolitik. Varför har annars Byggnadsentreprenör 135 föreningen gått till storms mot markvillkoren? I fråga om betygsättningen så är det en väsentlig skillnad mellan att sätta betyg på herr Danell, som är närvarande i kammaren — då tycker jag att det är både riktigt och befogat om man med att sätta betyg menar att granska och nagelfara ståndpunkter — och sätta betyg på kommunalpolitikerna i Stockholms stadshus. De skall sätta betyg på varandra, tycker jag, och det har de möjligheter att göra genom sin debatt i stadshuset. Det är denna lilla skillnad som är principiellt viktig men som herr Danell inte tog hänsyn till i sitt inlägg.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att blanda mig i den här interpellationsdebatten. Det var närmast herr Danells inlägg som gjorde att jag ändå begärde ordet för att anföra några synpunkter på vad som har sagts. Herr Danell har givit sin beskrivning av innehållet i den proposition som vi behandlade här strax före jul och som tog upp frågorna om bl.a. kommunernas marktilldelning. Han har givit en karakteristik på vänsterpartiet kommunisternas inställning till innehållet i propositionen som jag inte tycker skall få stå oemotsagd.

Det finns ingen sådan brist på överensstämmelse mellan dessa båda ställningstaganden som det har hävdats. Det är tvärtom så att besluten står i överensstämmelse med varandra. När det gäller frågan om byggkonkurrensutredningens resonemang och det kommunala markvillkoret menar jag att det är lätt att tyda propositionens uttalade syften och det riksdagsbeslut som togs i december. Det handlar om att ge de bostadsföretag som arbetar enligt självkostnadsprincipen ett dominerande inflytande på bostadsmarknaden. Målsättningen anges vara att bygga bostäder av hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad och att i olika avseenden stärka bostadskonsumenternas ställning. Man kan givetvis rikta berättigad kritik mot att regering och riksdag inte gått längre i dessa avseenden, framför allt när det gäller åtgärder för att över huvud taget avlägsna profitinslagen på byggoch hyresmarknaden. Men det är den ena sidan av saken. Den andra är det som ligger i botten på den här diskussionen. Det oroande i detta sammanhang tycker jag inte är det ställningstagande som fastighetsnämnden i Stockholm har gjort beträffande Enskededalen utan det är att kapitalintressen ofta både äger marken och behärskar alla led av materialtillverkning och byggande. Det är utifrån detta förhållande som propositionen, som jag har uppfattat det, efterlyser ökad konkurrens och anbudsgivning. Låt mig för resten i anslutning härtill och till vad bostadsministern — Nr 28 sade i sitt senaste inlägg redogöra för hur det kan vara. Jag skall göra Fredagen den det mot bakgrund av ett ärende som nu ligger hos näringsfrihetsom 28 februari 1975 budsmannen efter en anmälan mot s.k. konkurrensbegränsande sam= verkan mellan sex stora byggnadsentreprenörsföretag.

Ingen inbillar sig naturligtvis att Svenska Bostäder kan bygga avsevärt billigare än vad privata byggare i gynnsamma fall gör. Ty att kunna bygga till självkostnadspris är i realiteten inte möjligt i det kapitalistiska samhället. Så länge vi har byggämnesmonopol, högräntepolitik och finansieringsformer som i huvudsak dikteras av storfinansen tvingas även kommunala bostadsföretag att i stort sett bygga på kapitalets villkor. Men det blir med kommunalt egenregibyggande åtminstone något profitmoment mindre och hyresgästerna har därmed också rätt att vänta att bostadskostnaden skall bli jämförelsevis lägre.
Herr talman!

Detta skall man rätta till genom att i fortsättningen bara ge de företagsformerna byggherreuppdrag. Vad man då bör ha klart för sig är att riksdagens beslut avsåg att åstadkomma konkurrens i nyproduktion och i sanering. Det vi diskuterar när vi talar om Enskededalen, som vi har tagit till utgångspunkt för denna principdebatt om konkurrensfrågorna, gäller nyproduktion. I den här kommunen -— och jag tror att det gäller de flesta —- förekommer nyproduktionen väsentligen i städernas ytterområden, medan saneringen är koncentrerad till städernas innerområden. Hur förhåller det sig då med ägarstrukturen i Stockholms ytterområden? Är det där så att fördelningen mellan å ena sidan enskilda företag och å andra sidan allmännyttiga och kooperativa företag är sådan att det motiverar att man i fortsättningen bara ger de allmännyttiga och kooperativa företagen byggherreuppdrag och ingenting åt de enskilda? Nej, inte alls!

Som jag sade i mitt förra inlägg har jag ingenting att invända mot 137 riksdagens intentioner att allmännyttan skall ha en dominerande ställning. Jag är också här i hög grad intresserad av att den kooperativa sektorn blir större än vad den f.n. är. Men jag har också ett intresse av att det byggs i konkurrens mellan olika företagsformer. Då är det mycket svårt att åberopa den nuvarande ägarstrukturen för den linje som herr Ulander driver. Motsatsen borde med det resonemanget vara fallet. Jag tycker emellertid att det resonemanget över huvud taget är ointressant. Det viktiga är att man i den produktion som skall äga rum i framtiden får konkurrens både i själva byggprocessen och i fastighetsförvaltningen. Som herr Strömberg i Botkyrka påpekade blir förvaltningskostnaderna alltmer intressanta, eftersom dessa nu tenderar att bli större än kapitalkostnaderna, dvs. de kostnader som väsentligen härrör ur byggprocessen. Sedan säger herr Ulander att man inte har fattat några beslut om vem som skall bygga husen i Enskededalen — det har bara fattats beslut om vem som skall äga husen. Det är riktigt, och det påpekade jag också.

Det säger man nu när kritiken mot beslutet i marktilldelningsfrågan börjat komma. Det verkar vara — som någon uttryckte det i en artikel — en Canossavandring. Men ännu har denna Canossavandring bara kommit så långt att man säger att en del av området skall lämnas ut till anbudskonkurrens. Varför, herr Ulander, bara en del? Varför skall konkurrensen inte gälla allt byggande i Enskededalen?
Herr talman! Herr bostadsministern ondgjorde sig över att jag tog upp en sak som inte berörts i interpellationen. Men jag bara exemplifierade med ett område där regeringen inte alls var intresserad av att skapa rättvisa, nämligen i fråga om lånevillkoren. Vad beträffar det som i dag ligger oss något närmare — markvillkoret —- vill jag bara säga att vår kritik grundar sig på uppfattningen att ett stort kommunalt markinnehav, som kommer att stå skattebetalarna dyrt, knappast kan åstadkomma några större förändringar i konsumenternas boendekostnader. Det är en uppfattning som vi inte är alldeles ensamma om, även om bostadsministern försöker framställa det så. Så här sade exempelvis en debattdeltagare den 11 december i riksdagen: ”Men lika litet som det omfattande markinnehav som kommunerna redan nu svarar för har utgjort någon garanti för effektiv konkurrens, lika litet tror jag att markvillkoret kommer att betyda, om inte samtidigt konkurrensreglerna får en strikt tillämpning.” Det var herr Ullsten i folkpartiet som sade det, och flera andra har framfört liknande synpunkter. Markvillkoret är nog inte något som med hull och hår har accepterats av alla oavsett — Nr 28 partitillhörighet utom moderaterna. E Fredagen den Visst tycker vi att kommuner skall köpa mark. Själv är jag aktiv i 28 februari 1975 en kommunal fastighetsnämnd där vi köper in mark i olika sammanhang I just för att kunna göra stora och bra småhusområden där vi skall kunna Om principerna för pressa priserna. Men då är det fråga om en rullande markplanering och kommunernas inte om att lägga under sig mycket mark som blir dyrbar i längden. =: marktilldelning vid Beträffande konkurrens i byggandet, varför inte citera vad partisekre = stora bostadsbyggteraren i moderata samlingspartiet skrev i Expressen för ett tag sedan = nadsföretag just när herr Carlssons och herr Ullstens argument framfördes av en redaktör där i olika turer. Han skrev helt enkelt att vi anser att fullständig anbudskonkurrens skall tillämpas för samtliga större bostadsprojekt utan några undantagsmöjligheter och oavsett vem som äger marken. Detta skulle gälla även för kommunerna vid produktion på deras egen mark. Svårare än så är det faktiskt inte. Det citat som jag började mitt anförande med för en timme sedan utgick just från det förhållandet att det är orätt att lägga en stor möjlighet i ett företags knä att bygga stora projekt alldeles efter eget huvud. Om det finns tidigare exempel på att sådana möjligheter legat hos enskilda byggare är det lika fel att de nu, efter socialdemokraternas beslut, förs över till en ny kategori byggare. Detta främjar på inget sätt bostadskonsumenterna. Jag skulle vilja avsluta med att säga att det nyss citerade borgarrådet i Stockholm i en tidningsintervju har sagt att han med företagsledningar och de anställdas organisationer skall diskutera om inte en del av byggandet på Enskededalen kan upphandlas i konkurrens. Vad är det för sätt att politikerna nu, när det genom riksdagsbeslut har skapats så många styrinstrument, skall lämna ifrån sig byggandet av 1500 bostäder till ett enskilt företags styrelse? Detta måste vara orimligt, och jag har bett att bostadsministern skulle kommentera detta faktum och den allmänna uppfattning som är spridd i alla tidningar och i folkmun när man i dag diskuterar Enskededalen. Att det tidigare har varit dominans i ägandet och är det fortfarande åt det enskilda hållet i Stockholm kan inte vara ett skäl till att all produktion framöver skall domineras av den andra delen, som tidigare befann sig på efterkälken. Det gynnar på intet sätt hyresgästerna. Till sist ytterligare ett konstaterande som jag också tidigare har gjort, nämligen: Kan det verkligen vara på det viset att situationen i ägarstrukturen i Stockholm och riksdagens beslut,som jag nämnde i ett citat från en av handlingarna i fastighetsnämnden i Stockholm, skall förutsätta att den mark som kommunen disponerar även framdeles i princip förbehålls den allmännyttiga och kooperativa sektorn? Är detta, herr bostadsminister, en korrekt uppföljning av det riksdagsbeslut som vi fattade i höstas eller är det inte det — bortsett från att de som har skrivit det är partivänner till bostadsministern?
Herr talman! Herr Ulander driver den tesen att på grund av att det föreligger en viss ägandestruktur i Stockholm där de allmännyttiga och kooperativa företagen har en mycket liten och de privata en mycket stor andel, skall man nu vid markfördelning ge så mycket som möjligt till de allmännyttiga och kooperativa företagen. Låt oss anta att det vore så och att man skulle driva denna tes. Hur är det då om man går utanför Stockholms kommun och ser på förorterna, t.ex. min kommun Botkyrka och många andra förortskommuner? Jo, där har allmännyttiga och kooperativa företag ett klart dominerande inflytande på grund av att byggnationen där har skett under senare år. Enligt herr Ulanders tes skulle vi alltså utan att bry oss om konkurrensen uppenbarligen överlämna alltsammans till privata företag därför att vi då skulle skapa något slags jämvikt. Skulle så ske i Botkyrka kommun, kommer i varje fall jag att protestera. Och ännu märkligare är herr Ulanders tes mot den bakgrunden att det i Stockholms kommun finns väldigt litet mark kvar att bebygga. De stora markområdena i regionen finns ute i förortskommunerna. Detta är ett sätt att helt enkelt ta bort konkurrensen och det kan få mycket beklagliga följder. Jag vill inte vara med om ett sådant resonemang, och jag tror inte att herr Ulander heller skulle se med glädje att en sådan situation uppkom. Sedan säger herr Ulander — och det säger socialdemokratiska debattörer ganska ofta — att man inte från borgerligt håll, då räknas naturligtvis även folkpartiet in, protesterar om privata företag skaffar sig monopol på mark. Jag tar i alla fall inte åt mig, herr Ulander, för jag har vid ett flertal tillfällen under årens lopp både i tidningar och här i kammaren — det senare så sent som förra året i samband med en debatt om expropriationslagen — talat om hur tokigt det kan gå när en kommun saknar ekonomiska resurser att köpa mark. Vi har i Botkyrka ett exempel på detta i samband med Fittjaaffären. Åtminstone folkpartiet har protesterat när det gått för snett.
Herr talman! Vi har hamnat i en diskussion som i och för sig skulle kunna ses som en fortsättning på debatterna i Stadshuset i Stockholm. Men låt oss gå en runda till. Både herr Ullsten och herr Strömberg i Botkyrka tar upp de siffror som jag lagt fram i debatten. Det är siffror som visar att de privata företagen innehar en avsevärd del av lägenheterna. Visst måste konkurrensen komma in i vägningen av problemet. Hur skall det kunna bli kommunalt monopol när enskilda personer och företag har över 80 96 av lägenheterna i innerstaden och över 40 96 i ytterstaden. Detta är definitivt konkurrens i förvaltningshänseende. Sedan är det litet osäkert vad man resonerar om när man talar om konkurrens, för diskussionen upptar både byggandet och förvaltningen. Byggandet har ju inte ett dugg med detta att göra. De byggnadsföretag = Nr 28 som uttalat sig i pressdebatten har helt enkelt, i likhet med herr Ström Fredagen den berg i Botkyrka, fallit offer för en felaktig information. Meningen med 28 februari 1975 de reservationer som vi har gjort i Stockholm både till Familjebostäder = och till de övriga kommunala bolagen är naturligtvis att de går ut i an — Om principerna för budskonkurrensen när det gäller bostäderna. Det kanske skall påpekas kommunernas i sammanhanget att den konkurrens som sker i bostadsbyggandet rör = marktilldelning vid sig, oavsett om det är ett kommunalt ägt företag eller ett privat, om = stora bostadsbyggca 15 96 av de totala kostnaderna. De andra procenten är upphandlingar = nadsföretag som alltid görs i konkurrens. Herr Ullsten frågar mig varför inte hela utan bara en del av Enskededalen enligt en tidningsartikel inte upphandlas i konkurrens. Jag tänker inte fortsätta den här diskussionen, jag vill först se det beslut som fattas av styrelsen för Svenska Bostäder. Även om den här diskussionen kan vara intressant måste vi konstatera att interpellationen var en fråga om lagligheten i det sätt, på vilket fastighetsnämnden i Stockholm har handlat. Svaret från bostadsministern tyder på att den socialdemokratiska majoriteten i Stockholms stadshus står stark i denna diskussion.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en del av SJ:s personvagnar görs handikappvänliga och att sådana vagnar skall finnas åtminstone på fjärrgående tåg och på andra linjer med hög resandefrekvens. Frågor sammanhängande med de handikappades behov av särskilda åtgärder och arrangemang inom kommunikationsväsendet behandlas fortlöpande av de statliga trafikverken. Inom vissa verk arbetar särskilda samarbetsgrupper med hithörande frågor. I dessa grupper ingår företrädare för handikapprörelsen. Under senare år har särskilda bestämmelser införts och åtgärder vidtagits som medfört och kommer att medföra förbättringar vad gäller kommunikationsväsendets anpassning till de handikappades speciella krav. För att överväga de ytterligare möjligheter som finns att underlätta resandet för de handikappade har jag tillkallat särskilda sakkunniga. Dessa avser att avlämna ett betänkande under innevarande år. Den av herr Gustavsson aktualiserade frågan behandlas självfallet av utredningen. I avvaktan på utredningens ställningstaganden är jag inte beredd att närmare kommentera frågan om anpassning av järnvägsvagnarna till de handikappades behov.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret.

Herr talman! Jag vill bara som komplettering till mitt första inlägg säga att orsaken till tillsättandet av de sakkunniga låg i utredningsbetänkandet Bättre socialtjänst för handikappade, som avlämnades 1970. Där sades bl.a. att det kunde finnas anledning att genom en särskild arbetsgrupp mera samordna och klarlägga behoven av en anpassning av kommunikationsväsendet för de handikappade. Det var bakgrunden till tillsättandet av den nu pågående utredningen. Jag vill gärna instämma med herr Gustavsson i Alvesta när han säger att detta är en mycket angelägen fråga. I takt med att vi andra som har förmånen att vara fysiskt friska vill på allt sätt söka snabba upp vårt resande kommer utan tvivel de människor som genom olyckshändelser eller av andra orsaker dras med handikapp ytterligare efter. Därför finns det starka skäl för att man både snabbar på det arbete som nu pågår och i andra sammanhang från dag till dag försöker göra vad som är möjligt att göra.

Herr talman! Herr Bohman har frågat mig om jag är beredd att framlägga förslag till omläggning av villabeskattningen i syfte att förhindra den betydande reella skattehöjning som egnahemsägarna eljest skulle drabbas av samt när i så fall ett sådant förslag skulle föreläggas riksdagen. De höjda taxeringsvärdena är en följd av den värdestegring på villor som inträffat sedan 1970 års fastighetstaxering och som dokumenterats genom gjorda försäljningar. Jag vill samtidigt erinra om att taxeringsvärdena beräknas försiktigt eftersom man utgår från 75 96 av 1973 års marknadsvärden. De höjda taxeringsvärdena är ett uttryck för värdestegringen. Härav följer en viss ökning av boendekostnaden som emellertid också bör ses mot bakgrunden av den samtidiga kostnadsutvecklingen för hyreslägenheter. Med hänsyn till att ett stort antal ägare av radhus och egnahem har låga eller måttliga inkomster finns det emellertid anledning att vidtaga åtgärder för att begränsa de skattemässiga konsekvenserna av 1975 års fastighetstaxering. Förslag om en justering av villabeskattningen kommer att redovisas för riksdagen i samband med förslag till ändring av den statliga inkomstskatten för år 1976.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Anledningen till denna interpellation har naturligtvis varit de minst sagt motsägelsefyllda uttalanden som förekommit under de senaste månaderna från regeringens sida då det gäller taxeringshöjningarna på egnahem. Jag syftar då på bostadsministerns uttalanden i höstas att å ena sidan vi inte bör införa sådana villabeskattningsregler att boendekostnaderna ”påtagligt skärps för hushåll i egnahem med normal storlek och standard”, och å andra sidan att han inte var beredd att förorda några ändringar i gränserna för höjning av intäktsprocenten med hänsyn till väntade taxeringsvärdehöjningar. Jag tänker också på skatteutskottets majoritets förväntningar om att finansministern skulle uppmärksamma konsekvenserna av taxeringsvärdehöjningarna för villaägarnas vidkommande och lägga fram erforderliga förslag i anledning härav, en uppfattning till vilken också skatteutredningens majoritet sedermera anslöt sig. Slutligen syftar jag på finansministerns eget svar på en telefonväktarfråga i januari, att finansministern inte hade för avsikt att föreslå någon ändring av värdegränserna. Det är, herr talman, inte besynnerligt att det efter sådana uttalanden råder stark oro och osäkerhet bland landets egnahemsägare, när taxeringsvärdena går i höjden med omkring 40 96, på många håll med betydligt mer. Redan den omständigheten att taxeringsvärdena höjs är naturligtvis ägnad att skapa bekymmer. Taxeringsvärdehöjningen leder ju för alla till högre beskattning, trots att i regel ingenting inträffat som förändrat det reella värdet på vederbörandes egendom. G Nu ligger det emellertid i sakens natur och i själva fastighetsbeskattningssystemet att en anpassning av fastighetsvärdena efter marknadsläget och penningvärdet måste leda till att värdet på vederbörandes tillgångar ökar och därmed också beskattningsunderlaget. Därom är alltså från enbart logiska och beskattningsrättsliga utgångspunkter i sig ingenting att säga. Men vad som upprört egnahemsägarna är att inflationsutvecklingen inte bara leder till stigande skatter utan också till högre skattesatser. Egnahemsägarna har svårt att förstå att deras bostadskostnader utan deras förskyllan på detta sätt skall dubbelbeskattas eller, om man så vill, straffbeskattas. Det är en grupp egnahemsägare som blir särskilt hårt drabbad, nämligen pensionärerna. I debatten om de höga taxeringsvärdena har den gruppen kommit i bakgrunden. Genom att pensionärernas bostadstillägg inte bara är knutna till folkpensionärernas inkomster utan också till deras förmögenhet kan den nominella höjningen av deras förmögenhet och av den avkastning därpå som schablontaxeringen medför leda till att deras bostadsbidrag avtrappas. I sak har deras inkomstläge, deras förmögenhetsställning och deras försörjningsmöjligheter över huvud taget inte förändrats, men trots detta medför bostadsbidragssystemet och inflationen att de kan försättas i ett sämre läge än tidigare, när fastighetsvärdena nu räknas upp. Den grupp av människor det här är fråga om lär, i motsats till vad som i varje fall teoretiskt skulle kunna göras gällande i fråga om andra grupper, inte vara inriktad på att genom försäljning av det egnahem, till vilket de kanske sparat under hela sin livstid, ta ut de höjda fastighetsvärdena i reda pengar. De egnahemsägande pensionärerna måste därför uppfatta det som nu kan komma att ske som moraliskt anstötligt. I sitt interpellationssvar talar finansministern om den ”värdestegring” som skett, och finansministern gör det på ett sådant sätt att man i varje fall får ett intryck av att finansministern menar att det i regel är fråga om en verklig värdestegring och inte bara om en nominell ökning som beror på att vårt land inte har kunnat hålla prisutvecklingen under kontroll. Men under den femårsperiod som det nu är fråga om har pengarna förlorat omkring 44 96 i värde, och som jag nyss framhöll utgör genomsnittet av taxeringshöjningarna 40 96, alltså något lägre än inflationen. Jag skall ingalunda bestrida att efterfrågan på småhus många gånger kan ha drivit priserna i höjden och att den efterfrågan kan spela en roll i detta sammanhang, men den helt avgörande faktorn är inflationen. Jag tycker att landets finansminister kunde ha kostat på sig att säga det i detta interpellationssvar och inte bara tala om en värdeökning, som om det vore fråga om en reell stegring av värdena. Sedan drar finansministern också en parallell med 'kostnadsutvecklingen för hyreslägenheter och gör gällande att den ökning av boendekostnaderna som nu drabbar villaägarna måste betraktas också mot bakgrunden av de ökade kostnaderna för hyreslägenheter. Men den parallellen är inte godtagbar, för det är inte inflationen som sådan eller höjda taxeringsvärden som har medfört automatiskt höjda boendekostnader i det bestående hyreshusbeståndet. Det är stigande lönekostnader, avgifter och taxor. Samma slags kostnader har ju också drabbat villaägarna, men naturligtvis inte på ett lika slående sätt, det skall jag gärna medge, eftersom egnahemsägarna själva utför en stor del av det arbete som i hyreshusbeståndet måste avlönas och därför beskattas — ett argument så gott som något för ett vidgat bostadsägande. Herr talman! Jag upprepar: anledningen till den här interpellationen har varit de många motsägelsefyllda uttalandena från regeringens sida och den djupa oro som i dag förekommer bland landets egnahemsägare. Jag har menat och menar fortfarande att det helt enkelt borde vara regeringens skyldighet att dämpa den oron och att på ett tidigt stadium göra klart för den här stora gruppen av människor att regeringen är beredd att se till att den omständigheten att pengarna förlorar i värde inte skall behöva leda till att egnahemsägarnas standard försämras — och försämras mer än penningvärdet. Finansministern har nu på min fråga meddelat att förslag om en justering av villabeskattningen kommer att redovisas för riksdagen i samband med förslag till ändring av den statliga inkomstskatten för 1976, och det är bra. Men vi vet fortfarande inte vad förslaget kommer att inbära, och därför tillåter jag mig att ställa några frågor till finansministern. För det första: Kommer finansministern att se till att schablonvärdegränserna räknas upp i relation till inflationen, så att de höjda taxeringsvärdena inte får en dubbelt skattehöjande effekt? För det andra: Är finansministern också beredd att se till att de förmögenhetsgränser räknas upp över vilka beräkningen av folkpensionärernas s.k. fiktiva inkomster skärps och risk för nedtrappning av bostadstilläggen inträder? För det tredje: Är finansministern beredd att — som den moderate representanten i skatteberedningen herr Krönmark krävde — justera det s.k. villaavdraget, så att även det anpassas till inflationsutvecklingen? Det skulle alltså höjas från 500 kr. till 700 kr. Låt mig till sist, herr talman, i det här sammanhanget beröra en annan fråga, som också den sammanhänger med gällande principer för fastighetstaxeringen och som kan få särskilt stötande konsekvenser i samband med höjningar av taxeringsvärden och uppflyttningar i högre skatteklasser. Jag syftar på beskattningen av ett tvåfamiljshus med två skilda ägare, vilket inte alls är en ovanlig boendeform. Ett sådant tvåfamiljshus beskattas som bekant med hänsyn till det sammanlagda värdet av de två lägenheterna eller, rättare sagt: huset betraktas som en enhet trots att det består av två bostäder, som var och en har sin ägare. Därefter påförs hälften av själva skattebeloppet vardera ägaren. Detta leder till att huset beskattas enligt en högre skattesats än vad som skulle ha varit fallet om de två familjerna var ägare till exempelvis två bredvid varandra liggande radhus. Nu kan finansministern naturligtvis säga att den skattemetodiken sammanhänger med regeringens syn på förmögenhetsbeskattningen över huvud taget på andra områden. Men konsekvenserna för de här två familjerna är inte rimliga. Det finns ingen logik i att behandla ett sådant här tvåfamiljshus, där lägenheterna ligger ovanpå varandra, på ett annat sätt än ett tvåfamiljshus där lägenheterna ligger bredvid varandra, i exempelvis radhus. Den här frågan är ingalunda betydelselös för de enskilda. Om exempelvis två separata enfamiljsbostäder med taxeringsvärde på tillsammans 270 000 kr. — dvs. vart och ett 135 000 kr. — skulle beskattas separat blir det sammanlagda skattebeloppet 4 200 kr. lägre än när man tillämpar nuvarande taxeringsförfarande, som vi kan kalla samtaxering. Om taxeringsvärdet av de här fastigheterna höjs med 40 96 — vilket nu är fallet — stiger skillnaden i skatt i de här båda fallen till mer än 9 000 kr. Skattehöjningen blir vid separat taxering 69 96 och vid samtaxering 90 96. Jag tycker att det är stötande. Tycker inte herr Sträng det också? Är finansministern beredd att göra någonting åt det här?
Herr talman! Herr Bohman började med att ta upp frågan om de motstridande upplysningar som tidigare har givits i det här ärendet. Jag kan självfallet bara svara för mig själv, och i det avseendet kan jag erinra mig vad jag sade i en telefonväktarmottagning, om jag får använda det uttrycket, den 11 januari innevarande år. Där svarade jag: Förmodligen finns det inte någon större anledning att justera gränserna. Däremot tror jag att det är nödvändigt att ändå göra någonting genom en justering av villaavdraget i inkomstdeklarationen. I bakgrunden låg, som herr Bohman själv erinrar om, ett förslag från skatteutredningen. Denna hade utformat tentativa förslag till uppräkning av detta avdrag men avstod från att definitivt bestämma sig på den punkten, med hänsyn till att man visste så pass litet om taxeringsresultatet. Om vi skall fortsätta att plöja i vad som varit vill jag också säga, att närmare 90 96 av alla småhus föll under 150 000-kronorsgränsen enligt den gamla taxeringsmodellen. Naturligtvis kommer en och annan villa att överskrida denna gräns. De ekonomiska konsekvenserna blir emellertid inte så förskräckligt besvärande, eftersom man har kvar 2-procentsberäkningen på de första 150 000 kronorna. Procentsatsen höjs sedan till 4 96 för det som ligger över denna gräns. Vi har undersökt hur fördelningen skulle te sig efter den företagna uppräkningen av taxeringsvärdena, vilken är — det erkänner jag villigt — starkare än vad man kanske hade räknat med. Vi hade väl inte förutskickat en sådan höjning vid samtalen om dessa frågor i höstas i anslutning till bostadspropositionen. Men även vid en uppräkning av fastighetsvärdena med 40 96 visar det sig att 80 26 av alla småhus inte berörs av gränsproblemet. Dessa 80 96 är naturligtvis ändå berörda av höjningen av taxeringsvärdena, eftersom de kan få en uppräkning av dessa med 30 000-40 000 kr. som skall taxeras med den reguljära procentsatsen 2 26. Om det nu är så, som herr Bohman yttrade, att de pensionärer som i allt väsentligt har betalt sina hus i regel är i små ekonomiska omständigheter, kan man ändå inte hjälpa dem med en gränsjustering utan uteslutande genom en justering av avdragen. Det var väl närmast mot den bakgrunden som jag i likhet med skattekommittén gjorde den prioriteringen att avdragen var det första som borde aktualiseras. Huruvida man skall göra en gränsjustering vet man när man ser det slutgiltiga taxeringsresultatet. Herr Bohman slutade med direkta frågor på olika avsnitt, bl.a. om hur det aviserade förslaget kommer att se ut. Herr Bohman är väl inte överraskad om jag säger att jag faktiskt inte kan ge svar på det i dag. Så långt det är möjligt brukar jag försöka iaktta den respekten mot riksdagen att inte tala om propositionernas innehåll förrän riksdagen har fått propositionerna sig förelagda. Jag vill därför inte gå herr Bohman till mötes genom att här redogöra för mina egna funderingar. Det kommer en proposition om detta, och då får vi tillfälle att framföra våra uppfattningar. Herr Bohman hade vissa synpunkter på hur en sådan proposition skall utformas. Alla de synpunkter som herr Bohman anförde kommer att bedömas innan propositionen skrivs, vilket emellertid inte är någon garanti för att herr Bohmans önskemål blir tillgodosedda — det bör jag kanske reservationsvis erinra om för att inte bli beslagen med tvetalan. Jag har nu så länge varit finansminister att jag flera gånger med fem års mellanrum fått uppleva hur det problem vi nu behandlar aktualiserats. Jag menar att vi så långt det är möjligt har tagit rimliga hänsyn till småhusägarna, villaägarna och egnahemsägarna, genom att vid varje tillfälle göra de justeringar som kan presteras på grundval av en objektiv värdering. Vi kommer att göra det även denna gång, men jag är rätt övertygad om att herr Bohman inte blir nöjd. Det får vi emellertid tala om då. Herr talman! Mer har jag faktiskt inte att säga. Jag vet att herr Bohman blir besviken över att han inte nu får svar på sina frågor. Han kommer att få svar på frågorna, men det blir inte just i dag.

Herr talman! Det är klart att finansministern inte kan göras ansvarig för motstridiga uttalanden av regeringskolleger; det har jag aldrig heller gjort gällande. Däremot blir effekten av sådana motstridiga uttalanden från regeringen rätt allvarlig för de människor som plötsligt ser sin ekonomiska situation avsevärt försämrad. Det skapar oro, och det borde vara ett starkt intresse för vem som helst i regeringen som har tillfälle till det att försöka lugna människorna. Den viktigaste anledningen till att jag framställde interpellationen till finansministern var just uttalandet i Sveriges Radio. Jag kan förstå att man som finansminister inte gärna vill binda sig, men å andra sidan får sådana kategoriska uttalanden, nämligen att finansministern inte är beredd att justera värdegränserna — det uppfattades på det sättet — allvarliga konsekvenser för de enskilda människorna och för deras förtroende för statsmakterna. Vad det här är fråga om är inte att taxeringshöjningarna i och för sig leder till skattehöjningar — det är en automatik som hänger ihop med skattesystemet — utan att inflationen gör att skattehöjningarna blir större än vad de skulle behöva bli, om det bara var inflationen som spelade en roll. Villaägarna kommer upp i skikt där det tas ut en högre procentsats fastän villan är densamma som förut. Pensionärerna finner att den omständigheten att deras villa blir dyrare därför att inflationen har tagit sitt leder till att de får nedtrappade bostadsbidrag. Jag menar att det borde ha legat i regeringens intresse — men jag skall inte ge regeringen råd; den tänker väl på sig själv ibland — att gå ut och lugna människorna och säga till dem, att de konsekvenser som in-. flationen här får, och som måste uppfattas som stötande, har regeringen all vilja att rätta till, oberoende av hur många det är som drabbas av dem. Efter de här taxeringshöjningarna kommer - om man tar hänsyn till statistiken fram till 1970 — var femte villa att klassas som lyxvilla, medan det förut var bara var tjugonde villa. Då har man inte tagit hänsyn till 200 000 nya villor och radhus som har kommit till, av vilka den alldeles överväldigande majoriteten på grund av inflationen kommer att ligga över gränslinjen 150 000 kr. Även om jag räknar bort de nya villorna —- vilket man ju inte bör göra - kommer inom Stockholmsområdet mer än hälften av alla småhus över 150 000-kronorsstrecket. Det är så många att, om man skall se det här kvantitativt som finansministern gjorde, det väl borde finnas anledning att gå ut och tala om för folk att sådana här orättvisor är regeringen beredd att göra någonting åt. Jag kan hysa all förståelse för att en finansminister har respekt för riksdagen. Ibland har man ju undrat hur det förhåller sig därmed, och därför är det bra att få en sådan deklaration.

När människorna — och det är rätt många människor som är småstugeägare; 1,2 miljoner hushåll är det väl — har arbetat ihop sina hus, som de har byggt själva, har de som alla andra gjort en långsiktig planering med kalkyler och bedömningar för framtiden. De skattehöjningar som det nu är fråga om -— för flertalet i Stockholm går de kanske upp till ett par tusen kronor — kan omkullkasta deras ekonomiska planering och göra det svårt för dem att behålla sina hus. Det borde alltså vara ett intresse även för regeringen att försöka klara upp sådant genom lugnande uttalanden. Jag ställde tre frågor. Jag fick inte något svar på dem, och efter finansministerns uttalande kommer jag tydligen att bli besviken i de tre hänseenden där jag önskade förändringar. Min besvikelse kan jag väl bära. Men de som framför allt blir besvikna är de många människor som direkt berörs av detta. Det är dem som jag nu speciellt tänker på. Det kan hända att det berodde på ett förbiseende att finansministern inte svarade på frågan om tvåfamiljshusen. Hur ser finansministern på dem? Jag tycker att det vore värdefullt att få ett svar i varje fall på | den frågan. Det behöver ju inte innebära några löften att redovisa om finansministern tycker att det är rättvist eller orättvist att de skall drabbas bara därför att lägenheterna ligger ovanpå varandra i stället för bredvid varandra.
Herr talman! Den här oron som herr Bohman talar om är väl i allt väsentligt betingad av den gamla kända erfarenheten att allting skall dramatiseras och många gånger presenteras ofullständigt. Herr Bohman kom ju själv, efter vad jag förstod, upp i talarstolen här i dag utan att ha en aning om den moderation som jag ändå ålade mig när jag gjorde mitt uttalande den 11 januari. Jag ifrågasatte om det fanns någon anledning att röra gränserna. Men jag sade att det finns anledning att se vilka följder fastighetstaxeringen har, och då får man se på det specifika avdraget. Det sistnämnda har emellertid förmodligen inte herr Bohman observerat, och jag förlåter honom det. Det är inte heller någon tidning som har observerat det. Däremot har jag i stor omfattning fått mig till livs, i olika pressorgan, att Sträng säger ett absolut benhårt nej till varje justering med hänsyn till de höjda taxeringsvärdena. Nu har vi ju för bara tre fyra veckor sedan fått dessa taxeringsvärden. Just nu är det besvärstid som bör utnyttjas i den mån man har blivit orimligt högt upptaxerad, och sedan kommer de skattemässiga verk ningarna 1976. Självfallet hinner svenska folket upplysas om vad regeringen ämnar göra. Så förskräckligt bråttom är det inte. Den debatt vi har haft i dag har väl också gjort sitt till för att understryka att det kommer en proposition på detta område. Om det i någon mån kan lugna, så är det ju bra. Men jag tror att herr Bohmans uppfattning om hur en sådan proposition skulle se ut är mer accentuerad i fråga om skattekonsekvenserna än vad min uppfattning är. Därför är det väl riktigt att vi väntar med den debatten tills propositionen kommer. Jag tycker inte heller att jag har någon anledning att över huvud taget ge mig in på detta med tvåfamiljshusen — om det är ett rättvist eller ett orättvist taxeringssystem som numera tillämpas. Vi gör en bedömning över hela fältet, och resultatet av den bedömningen kommer att presenteras för riksdagen. Om man talar om inflationen — och det har ju herr Bohman gjort med stor flit — är det klart att villaägarna drabbas i viss utsträckning genom att det blir en värdestegring på fastigheterna därför att folk letar efter realvärden i en inflationistisk utveckling. Men jag tror att det finns medborgarkategorier som har farit mer illa av inflationen än vad de kategorier har gjort som har sina slantar placerade i realvärden av typen villor och egna hem.

Herr talman! Jag skall inte längre envisas med att försöka avkräva finansminister Gunnar Sträng besked som han inte vill lämna. Men man måste väl ändå fråga efter orsaken till att finansminister Gunnar Sträng är så tystlåten. Han borde ju kunna tala om för oss att han innerst inne tycker att det är fel att de gränser som han har satt för olika procentsatser vid beskattningen av villor skall leda till dubbla skatteskärpningar enbart på grund av inflationen. Vederbörande har ju inte fått någon som helst förmögenhetsökning. Därför bör dessa gränser flyttas uppåt i takt med inflationen. Det blir ju en dubbel effekt genom uppflyttningarna i de olika skikten. Och jag tycker att finansministern borde kunna säga att det kan inte ha varit avsikten, när skalan konstruerades, att människor som inte blir rikare på grund av inflationen skall beskattas efter en högre procentsats därför att inflationen sätter in. I stället gjorde alltså finansministern ett uttalande av motsatt innebörd i radion. Det är väl troligt att det — som alltid är fallet — dramatiserades. Men man kan när det gäller människornas reaktioner med anledning av sådana uttalanden fråga sig i vad mån reaktionerna är spontana eller beroende av att tidingarna ”spelade upp” vad som sades. Men svaret på den frågan är skäligen ointressant. Det avgörande är att herr Strängs uttalande skapade en oro som borde ha föranlett regeringen att gå ut och säga att självfallet skall vi se till att de här värdegränserna skall ligga, i reella termer så att säga, där de ursprungligen avsågs att ligga med tanke på skatteeffekten. Det uttalandet får vi tydligen fortfarande vänta på. Att finansministern inte vill svara på frågan om tvåfamiljshusen får jag väl bara notera. Finansminister Gunnar Sträng brukar emellertid inte vara så ”abstrakt” i sina framträdanden i andra sammanhang. Den omständigheten att villaägarna eventuellt har det något bättre än andra, därför att de har vissa realvärden, behöver ju i och för sig inte innebära att orättvisa konsekvenser inte skall rättas till. Jag tycker inte att det är något argument — det finns de som haft det ännu bättre i så fall. Huvudsaken är att det har blivit orimliga och orättvisa följder för en stor grupp människor. Då borde det ligga i regeringens intresse att rätta till saken.

Herr talman! Jag har inte så mycket mer att säga. Men vi kan ju ändå erinra oss att när den här schabloniseringen av villabeskattningen infördes 1954 arbetade vi med andra förutsättningar än de som gäller i dag. Vi hade då en allmän marknadsränta som på den långa marknaden låg på 3,5 96 eller, om jag går tillbaka till gamla statsobligationer från slutet av, 1940-talet och början av 1950-talet, på 3 96. Följaktligen fixerade man intäktsprocenten för villaägarna till 3 96. Sedan har vi haft en ränteutveckling som ju höjt den gamla marknadsräntan upp till 8,5 96, om jag tar den billigaste kapitalmarknadsräntan, och vi har gått ned med den inkomstberäkning som gäller för villorna till 2 96, vilket även efter upptaxeringen gäller för 80 96 av alla villor. Det är helt enkelt ett annat utgångsläge i dag än när vi startade, och förutsättningarna för schablontaxeringen är annorlunda. Detta spelar naturligtvis också en roll när man bedömer huruvida de taxeringsregler vi nu har är obilliga eller relativt rimliga. Jag menar att de är relativt rimliga och kommer att vara det, även om man inte kan tillgodose herr Bohmans önskemål på den punkten.
Herr talman! Jag skall gärna medge, herr finansminister, att ränteförutsättningarna kan betraktas som något annorlunda nu än vad de var en gång i tiden. Men om regeringen har den uppfattningen, att dessa annorlunda förutsättningar skall leda till att man bör räkna upp procenttalen, då borde regeringen utarbeta en proposition och lägga den på riksdagens bord, så att riksdagen får fatta ett beslut i frågan. Man skall överlåta åt inflationen att ordna saken. Vill man ändra i sak skall det ske på vanligt sätt genom en proposition som vi får behandla i riksdagen. Jag vill påminna finansministern om att man så sent som i höstas fattade beslut om värdegränserna. Då förde man inte det resonemang som herr Sträng nu för om att procenttalen strängt taget är för låga och borde räknas upp därför att förutsättningarna förändrats.

Herr talman! Fru Jacobsson har frågat mig om den arbetsgrupp som i början av 1960-talet tillsattes inom statistiska centralbyrån för att studera och utarbeta ett förslag till ny socialgruppsindelning fortfarande är verksam och, om så är fallet, när man kan förvänta sig ett förslag från denna grupp. Vid statistiska centralbyrån infördes i samband med riksdagsmannavalet år 1911 ett valstatistiskt system. För att vinna större överskådlighet sammanfördes olika yrkesgrupper till tre huvudgrupper, som så småningom benämndes socialgrupp 1, 2 och 3. Indelningen används numera inte i denna form i officiell statistik men förekommer trots detta inte sällan i dagligt tal, i massmedia och i vissa undersökningar. En besläktad indelning, en socio-ekonomisk gruppering, infördes efter internationell förebild i 1960 års folkoch bostadsräkning. År 1965 tillsattes inom statistiska centralbyrån en arbetsgrupp för att utarbeta förslag till en ny socialgruppsindelning. Arbetsgruppen lade år 1967 fram ett förslag som centralbyrån sände på remiss till bl.a. de politiska partierna. Svaren var i stort kritiska mot det presenterade förslaget men uttryckte ändå önskemål om en ny indelning. Arbetet lades tillfälligt ned men återupptogs i slutet av år 1970, då en arbetsgrupp åter bildades inom centralbyrån. Arbetsgruppen har under utredningens gång avgivit delrapporter. Ett förslag till en socio-ekonomisk gruppering av individer sändes i slutet av år 1974 ut på remiss och är för närvarande under behandling. Statistiska centralbyrån räknar med att ta ställning till det fortsatta arbetet med en svensk socio-ekonomisk gruppering av individer under våren 1975. Dessutom planerar centralbyrån att sätta i gång ett utvecklingsarbete avseende en motsvarande indelningsgrund för hushåll.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Det var ju ett exakt svar på de formella frågor som jag ställde om den arbetsgrupp som sedan 1965 har arbetat med en ny socialgruppsindelning och när man kunde vänta sig ett förslag från den gruppen. Finansministern hänvisade till den delrapport med förslag till en socioekonomisk gruppering av individer vilken skickades ut på remiss i slutet av 1974. Jag fick också den upplysningen att arbetet skall fortsätta inom statistiska centralbyrån och att nästa fråga som man skall ta itu med gäller en motsvarande indelningsgrund för hushållen. Jag har med tillfredsställelse noterat att individen, inte hushållet, har lagts till grund för den första undersökningen. Hustrun får alltså enligt detta klassificeringssystem en plats efter sitt eget yrke, inte enbart efter mannens. Nu skall jag givetvis inte här föregripa den utredning och det arbete som pågår inom statistiska centralbyrån. Allt det där är mycket intressant, — Nr 29 men jag skall inte uppta tiden med att gå in på några tekniska detaljer Tisdagen den när det gäller det framlagda förslaget. Men jag kan inte underlåta att 4-mars.1975 passa på tillfället att göra några kommentarer. Jag menar nämligen att. LL dessa frågor inte har enbart akademiskt intresse. Om socialgruppsin En indelning av människor i ett samhälle vid en viss given tidpunkt = delningen kan i stort sett tjäna två olika ändamål. Man kan använda indelningen som ett instrument för beskrivning av eller forskning om företeelser i ett samhälle, men man kan också använda indelningen i propagandasyfte. Om man beskriver det gamla romarrikets samhällsstruktur med att tala om indelning av människor i patricier, ryttare, plebejer och slavar får man därmed också en indelning lämpad för propaganda mot slaveriets upphörande. I flertalet äldre samhällen fanns denna möjlighet på grund av samhällsstrukturen. I det förslag till socio-ekonomisk indelning som nu är ute på remiss föreslås olika indelningssystem. Det mest differentierade systemet har en indelning som bygger på inte mindre än 82 kategorier. Det säger sig självt att inte ens finansminister Sträng skulle kunna utpeka en av de 82 klasserna som särskilt undertryckt av de 81 övriga. Det föreslagna systemet kommer sannolikt inte att lämpa sig för någon form av propaganda, och detta av den enkla anledningen att vårt svenska samhälle i dag är så oerhört mycket mer flexibelt och mångfasetterat än det gamla romerska att den sortens propaganda i dag inte längre är meningsfull. Den föreslagna indelningen kommer antagligen att bli ett utmärkt instrument för forskning om beteenden såväl sociologiskt och psykologiskt som politiskt, men den kommer inte att lämpa sig för propaganda. Därför tror jag att det finns risk för att den gamla indelningen i socialgrupp 1, 2 och 3 kommer att leva kvar i den politiska demagogin, och jag vill av den anledningen säga några ord om denna socialgruppsindelning. Den bygger, som finansministern också framhöll i sitt svar, på en indelning efter yrken enligt ett system från 1911, men den är i sin struktur — och det är det intressanta — i linje med det marxistiska synsättet, enligt vilket man i huvudsak indelar samhället i två grupper. Man kan kalla dessa grupper för underklass och överklass, man kan kalla dem för socialgrupp 1 och socialgrupp 3. Det finns många andra varianter på benämningarna. Men vitsen med den marxistiska tankegången är att framhålla de två klasserna som antagonister till varandra. Man spelar på motsättningen mellan förtryckande och förtryckta. ä Både här och utomlands har man för länge sedan gått ifrån denna grova indelning för undersökningar av vetenskaplig typ. Man plockar i stället ut de speciella kriterier man behöver för den undersökning man vill göra — yrke, inkomstens storlek, utbildning etc. Så gjorde man i en undersökning som påbörjades på 1960-talet och som i stort sett fullbordades i våras, nämligen klientelundersökningen som hade till uppgift att kartlägga orsakerna till ungdomsbrottsligheten. De undersökningar som ligger till grund för U 68 har också skett med vissa kriterier hos 19 ens framtida inriktning föräldrarna som bas. Där har man diskuterat rekryteringen från olika grupper av människor till högskolorna. När man nu för ut resultaten av de här nämnda undersökningarna i debatten talar man märkligt nog inte längre om kriterierna. U 68 är ett utomordentligt exempel på det. När man går ut i debatten talar man i stället om socialgrupper. Man talar om att barn till föräldrar i socialgrupp 1 dominerar den högre utbildningen, i synnerhet på vissa linjer. Man talar om att barn till föräldrar i socialgrupp 3 skulle utgöra en mindre andel av dem som slutför studierna till en examen. Men hur blir det om man inte vet vad som menas med socialgrupper, om man inte vet hur stora dessa är? Hur blir det om hela socialgruppsindelningen är diffus? Hur kan man då veta om en student som står vid löpande bandet och paketerar falukorv på halvtid skall räknas till socialgrupp 1 därför att pappan är byrådirektör eller om en student med viss förmögenhet, t.ex. radhus och sportbil, skall räknas till socialgrupp 3 därför att pappan är metallarbetare? Förutom att debatten blir meningslös så länge man utgår från en socialgruppsindelning av den gamla grova typen, som man inte kan definiera, ligger här en annan fara, och det är väl detta som är det allvarliga. Man kan genom att använda sig av detta grova system missa någonting väsentligt — nämligen möjligheter att diskutera de olika kriterierna var för sig, t.ex. föräldrarnas utbildning, teoretisk eller praktisk, och studiestimulansen i hemmet. Socialgruppsindelningen är trubbig och den vädjar till ett politiskt känsloengagemang. Av dessa anledningar vill jag passa på tillfället att uttala som ett önskemål att man i samband med presentationen av den förfinade socioekonomiska indelningen bestämt tar avstånd från den gamla socialgruppsindelningen och klart säger ifrån att den saknar all förankring i verkligheten i dag.